Herr talman! Som tidigare har konstaterats har inte näringsministern i det utdelade svaret svarat på de frågor som Elizabeth Nyström har ställt i sin interpellation om utslagningen av arbetsplatser till följd av de skattehöjningar som har införts på elproduktionen. I stället har näringsministern gjort en mer allmän betraktelse över de energiförhandlingar som pågår. Det finns ju i och för sig en koppling däremellan. Går energiförhandlingarna fel och landet får en dålig energipolitik är det naturligtvis bara en liten början på utslagningen av arbetsplatser som vi har sett i Vargön Alloys och på andra håll. I sitt svar anklagar näringsministern Moderaterna för att inte ta ansvar i energifrågan. Därför vill jag säga att sanningen snarare är den att näringsministern kastade ut Moderaterna och Folkpartiet innan de överläggningar som har pågått sedan senvåren hade kommit in i någon reell förhandlingsfas. Det paradoxala i detta är att näringsministern kastade ut just de två partier som har samma syn som han själv i de här helt grundläggande och avgörande frågorna, nämligen de partier som inser att vi måste garantera industrin deras behov av tillräckligt med el till tillräckligt konkurrenskraftiga priser också på lång sikt. Det är de partier som inser att detta i praktiken kommer att innebära en fortsatt ökning av elanvändningen under nästa decennium. Nils-Erik Söderqvist förklarar sig nöjd och belåten med de utfästelser som görs i interpellationssvaret. Jag skulle snarare ha förmodat att han borde uttrycka sin djupa oro. Den elintensiva industrin kommer naturligtvis inte att gagnas om energiministern skulle göra om Socialdemokraterna från ett linje 2-parti till ett linje 3-parti. Visserligen har alla andra partier, som svar på näringsministerns frågor i energiöverläggningarna, sagt sig dela den här grundläggande synen. Men jag vet, och Anders Sundström vet, att så inte är fallet. Det är nog så som det heter i svaret att flera partier har rört sig från tidigare delvis orealistiska attityder. Däremot är det inte tal om den mycket stora omvälvning som det talas om i svaret. Varken Centern, Vänstern eller Miljöpartiet har omvärderat grunderna för sin energipolitik. Oavsett de formella svaren på frågorna måste de faktiskt göra det för att kunna acceptera en fortsatt ökning av elanvändningen under nästa decennium. Därför menar jag att den samsyn som Anders Sundström tror sig ha funnit hos Centern, Vänstern och Miljöpartiet inte existerar ens i sinnevärlden. Den begränsar sig till en inledande exercis om någon enstaka reaktor. Det här illustreras också mycket tydligt av det uttalande som språkröret Birger Schlaug gör i Dagens Nyheter i dag. Han talar där om vilken befrielse det är att Moderaterna och Folkpartiet är utestängda från förhandlingarna. Han deklarerar att Kristdemokraterna är helt ointressanta. Han framför också ett antal krav till näringsministern, som jag svårligen tror att näringsministern kommer att kunna acceptera. Till sist, herr talman: Regeringens uppläggning av de fortsatta energiförhandlingarna kan bara leda till ett misslyckande. De två största oppositionspartierna är utslängda. Jag räknar nu inte Centerpartiet som ett oppositionsparti, inte ens som ett borgerligt parti. Det tredje oppositionspartiet, Kristdemokraterna, tycks även de vara på god väg att lämna energiförhandlingarna. Det innebär att när man fortsätter på den här vägen slår man in på en konfrontationslinje i energipolitiken. Man tar en öppen strid inte bara med den allmänna folkopinionen och med de borgerliga oppositionspartierna i riksdagen, utan också med industrin, med hela näringslivet och med en samlad fackföreningsrörelse med LO i spetsen, från Metall till Kommunal. Man gör det mot alla tunga remissinstansers inrådan. Det är naturligtvis något helt annat än den nationella kraftsamling som Anders Sundström också talar om i sitt svar.

Herr talman! Den elintensiva industrin har en oerhört stor betydelse för hela den svenska ekonomin och handelsbalansen. När man, som jag, är västernorrlänning inser man också vilken oerhört stor betydelse den har för vår del av landet. Trots att vi har så stor andel av den elintensiva industrin i vårt län är vi ändå större elproducent än elkonsument. Det produceras alltså mer kraft i länet. Därför tycker vi inte att vi behöver skämmas för att vi står på oss när det gäller den elintensiva industrins villkor och rätt till en trygg energiförsörjning till rimliga priser. Det känns bra att näringsministern så klart och tydligt redovisar att han vill ha stabila villkor för den elintensiva industrin, konkurrenskraftiga priser och en eltillförsel som gör det möjligt för industrin att växa och utvecklas. Det är positiva besked som också förpliktar, så att vi kan ta fasta på beskeden och lita på dem inför framtiden. Men samtidigt som beskeden är positiva när det gäller den långsiktiga energipolitiken är jag ändå oerhört orolig för det som sker på kort sikt och för hur det skall gå för våra mest elintensiva industrier i dag. Därför vill jag nu fråga ministern om han är beredd att verka för att även den kortsiktiga energipolitiken nu utformas så att också den mest elintensiva industrin kan överleva och utvecklas. Jag tycker att det är viktigt att vi snabbt klarar ut den frågan. Vi har inte någon större glädje av en långsiktig energipolitik som ger stabila spelregler och konkurrenskraftiga priser om vi innan vi går in i den fasen har slagit ut viktiga delar av vår basindustri. Det gäller att handla snabbt i den här frågan. Jag vill fråga näringsministern om han är beredd att vidta åtgärder även på kort sikt för den elintensiva industrin.

Herr talman! Jag hade inte tänkt förlänga debatten. Men Mikael Odenberg tog upp en artikel som fanns i Dagens Nyheter i dag, och det ger mig ändå anledning att gå in i debatten och delge näringsministern mina funderingar. Mikael Odenberg hävdar att kristdemokraterna i full fart är på väg ut ur förhandlingarna. Jag ser det nog inte riktigt på det sättet. Vi skall träffas på torsdag och se om vi kan komma framåt. Marianne Andersson vill inte ha någon stor kärnkraftsdebatt. Det skall vi inte heller ha. Men det är inte oväsentligt vilka effekter det här beslutet om omställning av energisystemet får för den elintensiva industrin. Det är faktiskt avgörande för sysselsättningen på alla de orter som har beskrivits här. Roy Ottosson från Miljöpartiet sade att det var ett begränsat problem, men det handlar faktiskt om enskilda människor av kött och blod på alla dessa företag runt om i landet. De ser det nog inte som ett begränsat problem utan som en förutsättning för att få en utkomst och kunna försörja sig och sina familjer. Det är avgörande att vi får ett energibeslut som ser till att de också kan känna trygghet i sina anställningar inför framtiden. Herr talman! Mot bakgrund av den artikel som har tagits upp i debatten skulle jag vilja ställa en fråga till näringsministern. Delar ministern Birger Schlaugs uppfattning att Kristdemokraterna drar åt fel håll i energipolitiken? Tidigare var det Centerpartiets ordförande som krävde att Moderaterna och Folkpartiet skulle lämna förhandlingarna. Jag kan bara konstatera att det nu har hänt. Jag blir därför litet bekymrad när nu Miljöpartiets språkrör kräver att Kristdemokraterna skall ut ur förhandlingarna. Hur ser ministern på detta krav? Det är faktiskt så, herr talman, att om Miljöpartiet får bestämma är det inte bara en reaktor som skall stängas av till 1998 utan tolv! Det var det Miljöpartiet röstade för så sent som förra året här i Sveriges riksdag - tolv reaktorer avställda på tre år. Man kan fråga sig vad som då skulle hända med den elintensiva industrin. Vad skulle hända på Vargön? Vad skulle hända uppe i Sundsvall? Det är mot den bakgrunden jag vill fråga näringsministern: Är det bättre att ha det partiet i knäet när man skall bestämma energipolitiken och utvecklingen, inte minst när det gäller elpriserna för den elintensiva industrin? Om det är på det sättet får man överväga fortsättningen i den här diskussionen.
Även om det innebär att vi passerar 16.30-gränsen med bred marginal är det min avsikt, efter samråd med deltagarna i debatten, att avsluta den här interpellationsdebatten innan jag ajournerar sammanträdet.
Herr talman! Jag skall börja med att säga någonting om hur vi skall klara energiförsörjningen och hur prisbilden skall se ut framgent. Den viktigaste uppgiften för oss politiker i riksdag och regering är att se till att vi har tillräcklig produktion av el i landet och att produktionskostnaderna i vart fall inte är högre men helst är lägre än i våra konkurrentländer. Det är vår viktigaste uppgift, och det skall vi se till. Jag kommer inte att medverka till att vi avrustar vår produktionskapacitet så att vi inte kan klara den försörjningen. Det är därför jag så tydligt har sagt att det första man skall ge sig på när man börjar omställningen är att konvertera då det gäller uppvärmning. Ungefär 20 % av vår elproduktion går till konsumtion för uppvärmning. Det gäller alltså att se till att industrin, och framför allt den elintensiva, klarar sig och kan leva på de betingelser som finns i vår omvärld. Därför har vi också lagt om skattesystemet så att vi dels inte genomför höjningen av produktionsskatten på kärnkraft, dels gör om produktionsskatten på vattenkraft till en fastighetsskatt. Då säger vän av ordning: Ja, men det innebär ju ingen skillnad; den där fastighetsskatten skall ändå betalas och läggas ut på konsumenterna. Jag svarar: Det är fel. Fastighetsskatten på våra vattenkraftverk skall betalas oavsett om det finns en köpare eller ej till energin. Därför hänger dessa två saker ihop. Om staten - riksdag och regering - bedriver en sådan politik att produktionskapaciteten svarar mot vad industrin behöver kan faktiskt inte kraftindustrin sätta ett sådant pris att den inte får efterfrågan på det den producerar. Staten har också kontroll över utlandsförbindelserna - detta sagt även till dem som lyssnade på den förra interpellationsdebatten. Så hänger detta ihop. När vi lägger om från en produktionsskatt per kilowattimme till en produktionsskatt som baseras på fastighetsvärdet kan staten se till att det blir en differentierad prissättning mot vattenkraftens olika konsumentgrupper. Det där gillar naturligtvis inte kraftindustrin när den argumenterar med kunderna i basindustrin. Men om vi bara sköter oss leder detta till en differentierad prissättning som gör att basindustrin kan leva och må ganska bra. Det var det första jag ville säga. Det andra är att vi successivt skall gå från skatt på produktion till konsumtionsskatter. Det är en första sådan omläggning vi nu gör för 1997. Sedan skall jag gå tillbaka till Elizabeth Nyström. Jag tyckte nästan det var litet oförskämt - jag vet inte varför, vi har ju egentligen aldrig debatterat med varandra - att säga att "bara" näringsministern svarade och inte statsministern. Det var inte fint nog för Elizabeth Nyström. Må så vara. Men hur kan hon säga åt oss socialdemokrater att vi inte är rädda om jobben? När Moderaterna satt i regeringen försvann nästan vart fjärde industrijobb i Sverige. Nu ökar antalet sysselsatta i industrin. I Västernorrland, som så många har talat om, bl.a. Eva Björne som gjorde en koppling till skogsindustrin, försvann 5 800 industrijobb mellan 1991 och 1994. Nu ökar också industrisysselsättningen i Västernorrland. Vi kommer aldrig att medverka till en politik som hotar vår industri, men Elizabeth Nyströms facit är förskräckande.

Herr talman! Jag är ledsen om Anders Sundström känner sig trampad på tårna och att det inte skulle ha varit "fint nog" med honom. Jag är inte sådan av mig. Jag sade inledningsvis att eftersom detta är en nationell fråga valde jag att ställa den till statsministern. Jag är van att jobba kommunalt, och om det är en övergripande fråga ställer vi den till kommunstyrelsens ordförande. Nog om detta. Jag har ännu inte fått svar på mina frågor. Jag tänker därför återvända till Vargön Alloys, som det hela handlar om. Vargön Alloys producerar ferrokrom, en produkt som behövs i rostfritt stål för att detta inte skall rosta, och är därför i högsta grad kretsloppsanpassat. Fabriken är världens utan jämförelse mest energi och miljöeffektiva industri i sin bransch, vilket Marianne Andersson förtjänstfullt redogjorde för. Om Vargön läggs ned skulle motsvarande produktion öka i andra länder som Ryssland, Slovakien och Kina, vilket skulle leda till mångdubbelt större utsläpp av både koldioxid och svaveldioxid. Dessa länder styr varken näringsministern eller Min tredje fråga var: Avser regeringen att verka för att avveckla denna typ av mycket rena företag här och i stället importera de aktuella legeringarna från länder med sämre eller ingen miljölagstiftning? Något svar på detta har jag inte fått, vilket också Mikael Odenberg nämnde. I svaret ägnar näringsministern i stället en A 4-sida åt att resonera kring energiöverläggningarna. Den frågan har jag över huvud taget inte berört. Att regeringen inte lyssnar på oppositionspolitiker är ingen nyhet - ty regeringen vet ju bäst. Däremot är det anmärkningsvärt att man inte lyssnar till de egna riks och kommunpolitikerna. Fyra riksdagsledamöter från Älvsborg har försökt påverka sin egen regering, bland dem Nils-Erik Söderqvist. De har dessutom skrivit debattartiklar. Jag citerar: "Vad gäller den elintensiva industrin anser vi att skattehöjningen slår orimligt hårt. Vi har därför agerat kraftigt mot förslagen och kommer att göra allt vi kan för att få en omprövning till stånd. För Vargön Alloys blir situationen annars omöjlig." I Vänersborg, den kommun där Vargön Alloys verkar, har den socialdemokratiske kommunstyrelseordföranden uttalat följande: När man höjer produktionsskatten på el känns det som om samhället skakar i sina grundvalar. Regeringens agerande är kriminellt. Hur kommer näringsministern och regeringen att agera gentemot de egna? Eva Björne nämnde att arbetslösheten i Timrå är 9 %. I fyrstadsområdet där jag bor har vi för närvarande 15,5 % av befolkningen mellan 16 och 64 år utanför ordinarie arbetsmarknad. Detta har de fyra kommunstyrelseordförandena i fyrstadsområdet, alla socialdemokrater, i brev förmedlat till statsministern. De skriver: Staten har ett stort ansvar för att genom sin politik medverka till att bevara de arbetstillfällen som finns. Vi ser i dag genom varslen på Vargön Alloys de första följderna av införandet av en produktionsskatt på el. Herr talman! Det är givetvis inte bara industrin i fyrstadsområdet som drabbas. Vad kommer att hända med Gränges Metall, Casco Products, Eka Chemicals, tidningspappersbruken i Hallstavik, Hylte, Kvarnsveden, Braviken och Ortviken? Vad är svaret till dem, Anders Sundström?
Herr talman! Detta är en mycket viktig debatt, och ytterligare debattörer strömmar till hela tiden. Näringsministern måste förstå att detta är en viktig fråga. Det som vi talar om har inte ett dugg med energiöverläggningarna att göra. Jag gick direkt på frågorna och undrade: På vilket sätt skall ni lösa ut dessa tio företag som har energin som råvara? Jag kunde väl ändå få ett besked. Arbetarna var för tio dagar sedan på Mynttorget. Fick de något besked av regeringen? Nej, regeringen infann sig säkert inte, eftersom arbetarna fortfarande är lika oroliga. Jag konstaterar att Linje 2 är splittrad. Kvar står Folkpartiet och LO, de som vill avveckla kärnkraften med förnuft. Socialdemokraterna har hoppat av den tanken. Det är som Eva Björne säger, nämligen att det inte blir några investeringar i Gränges Aluminium, inte i Casco Nobel och inte i de andra företagen heller. Hur blir det? Ja, inte blir det som Anders Sundström säger att vi kan behålla produktionskostnaderna på el och kostnaderna för företagen lika eller lägre. Det kommer inte att bli så att fastighetsskatten inte belastar konsumenterna. Det blir det visst. Företagen kommer att ta ut den, det är jag övertygad om. Anders Sundström säger att om vi bara sköter oss blir det som han säger. Hur då? Lämna beskedet till arbetarna på Gränges Aluminium, därför att detta inte har med energiöverläggningarna att göra. Säg också till dem att när ni avvecklar ett kärnkraftsaggregat blir elpriserna högre plus att det blir en produktionsskatt eller konsumtionsskatt beroende på vad man kallar den. Skatt är ändå skatt och skall tas ut på produktionen. Och där står dessa tio företag med tusentals arbetslösa. Huvuddelen av dem finns i mycket utsatta områden. Och den socialdemokratiska regeringen konstaterar att arbetarna kan gå hem, eftersom de bara är medlemmar i partiet.
Herr talman! Debatten är bra, och jag tycker att vi har fått en del besked av Anders Sundström i dag som ändå ger en känsla av att vi kanske ändå börjar kunna se hamnen på denna segeltur snart. Jag tycker att det är bra att näringsministern nu säger att någon övervältring av fastighetsskatten inte skall ske. Jag tillhörde dem som deltog i en interpellationsdebatt i våras då vi argumenterade för att få bort produktionsskatten. Vi fick då ett löfte om att precis det som Marianne Andersson pekade på skulle ske, dvs. en översyn över vad konsekvenserna blev vid en övervältring. Dessa övervältringseffekter har vi inte fått redovisade, precis som Marianne Andersson säger, vilket jag beklagar. Men vad vi har sett är faktiskt att regeringen ändrade sig i en positiv riktning dels genom att ta bort den sista höjningen i förslaget som skulle ha trätt i kraft den 1 juli nästa, dels genom att göra om delar av produktionsskatten till en fastighetsskatt för äldre vattenkraft. Då har jag och många med mig känt oro. Den oron delas av industrin. Man säger från industrin att den också vältras över precis på samma sätt. Kraftbolagen måste nämligen ta ut denna kostnad på något sätt. Därför är det mycket skönt att höra, vilket jag tar som ett klart löfte från näringsministern, att någon övervältring av denna fastighetsskatt inte kommer att ske. Jag måste emellertid säga att det har varit så mycket kryssande i denna fråga att man ännu inte känner lugn och ro, utan vi måste avvakta beskedet. Och det brådskar. Jag skulle uppskatta att tidsmarginalen inte är större än ett halvår innan i alla fall Vargön Alloys tvingas lägga ned.
Herr talman! Vi har nu fått två debatter. Den första handlar om det som tas upp i interpellationen.

Då blir det som de flesta förstår helt galet. Det är mycket slarvigt att säga att företag efter företag avvecklas om man höjer energiskatten. Så är det inte. De flesta företag avvecklas inte alls på grund av det. Det är ett fåtal företag som är känsliga för just detta. Det är också slarvigt att kalla dessa energiintensiva industrierna för basindustrier, som om de skulle vara basen för hela Sverige. Så är det inte alls. Större delen av våra basindustrier har inte alls denna känslighet. Det gäller bl.a. pappersindustrin, som det naturligtvis är alldeles galet att dra in i denna debatt. Den har en helt annan kostnadsbild än just dessa mycket energiintensiva företagen som gör att deras känslighet för detta inte alls är densamma. Jag kan förstå att statsrådet inte vill ge garantier till enskilda företag. Det vore nog fel om en regering gjorde det. Därför är denna debatt litet märklig även på det sättet. Jag vill också säga att denna övervältring från kraftproducenterna, som gör mycket stora vinster, kan vara rimlig, eftersom de gör mycket stora vinster, och det kan vara rimligt att ta ut en del av det som skatt. Men problemet är att det är kontrakt mellan kraftproducenterna och den energiintensiva industrin, vilket är ofördelaktigt för industrin. Dessa kontrakt kommer att skrivas om om några år. Det är viktigt att hålla trycket på denna fråga så att de verkligen skrivs om.
Herr talman! Det är riktigt, ministern, att det försvann en massa jobb i Sverige under perioden 1991 1994, åtminstone i början av den perioden. Det var ett resultat av den politik som bedrevs under främst 1980-talet, dvs. den socialdemokratiska politiken. Jag stod här i kammarens talarstol flera gånger under perioden 1988-1991 och varnade för den politiken och vad den betydde för främst pappersindustrin som drevs ut ur landet. Det som ministern sade om att man skulle garantera att elproduktionen i Sverige skulle ha lägre priser än konkurrentländerna var bra. Det var roligt att höra det. Men den elintensiva industrin har ju en mycket långsiktig planering, och det har väl förresten all industri. Då vill man veta spelreglerna. Man vill långsiktigt veta: Hur ser tillgången på el ut? Hur kommer priserna på el att se ut? Hur kommer skatterna på el att se ut? Man måste kunna planera sin produktion efter detta för att se om man skall fortsätta i Sverige eller flytta utomlands till någon plats där förutsättningarna är bättre. Det vore mycket bra om ministern ville tala om hur detta skall gå till. Hur skall man garantera tillgången på el? Hur skall man garantera detta pris som skall vara konkurrenskraftigt i förhållande till konkurrentländerna? Det skulle vara mycket bra om vi fick reda på hur det skall gå till? Det har inte bara betydelse för Västernorrland som vi nu pratar för, utan det har betydelse för hela Sverige. De här industrierna exporterar ju väldigt mycket och det betyder mycket för den svenska statsbudgeten. Sedan har vi den, som jag ser saken synnerligen specifika industri i vårt län, nämligen G A Metall AB, som använder el som råvara i produktionen. Kan ministern tala om ifall det skall göras något åt beskattningen av den råvaran?
Herr talman! Näringsministern angav att den politiska uppgiften för energipolitiken dels handlar om att se till att den svenska industrin har tillräckligt låga elpriser för att kunna konkurrera, dels handlar om att vi tillser att det finns en tillräckligt stor produktionskapacitet. Jag har inga invändningar mot den beskrivningen. Men jag tvingas konstatera att de politiska åtgärderna i så fall inte stämmer. De åtgärder som vidtagits har ju inneburit ökande kostnader för de företag som är beroende av el för sin produktion. Nils-Erik Söderqvist är närmast patetiskt tillgiven i sin uttolkning: Det spelar ingen roll vilka skatter och pålagor som läggs på produktionen. Har man bara en tillräckligt fiffig teknisk utformning av skatten kommer den inte att kunna övervältras. Detta styr näringsministern naturligtvis inte över. Men det vore lika begåvat som att hävda att höga fastighetsskatter inte påverkar hyrorna för oss hyresgäster. När det gäller produktionskapaciteten handlar diskussionen nu om att näringsministern eventuellt skall förvandla socialdemokratin från ett Linje 2-parti till ett Linje 3-parti och inleda en minskning av produktionskapaciteten genom att påbörja en förtida avveckling av kärnkraften. Personligen har jag stor tilltro till Anders Sundströms ärlighet och goda uppsåt. Jag tror att han med sin djupa förankring i Norrlandskustens industristruktur ändå har en betydande insikt om de villkor som styr industriverksamheten. Men återigen: Politiken går inte ihop. Det är därför som vi som deltar i denna debatt är så många. Det är därför som det inte finns en enda LO-ombudsman ute i landet som inte vrider sig av obehag över vad som nu pågår. Det är därför som det inte finns en enda kommunstyrelseordförande i Bergslagen, i Värmland, längs Norrlandskusten eller i Norrbotten som inte högljutt protesterar mot den energipolitiska linje som regeringen är i färd med att slå in på. De protesterna ackompanjeras av likartade protester från ett samlat näringsliv, från hela fackföreningsrörelsen, från Moderaterna och Folkpartiet och från flertalet av de tunga remissinstanser som yttrat sig över Energikommissionens betänkande. En förtida kärnkraftsavveckling kommer slutgiltigt att omöjliggöra den halvering av arbetslösheten som vi alla i denna kammare önskar oss.

Herr talman! Näringsministern påpekar helt riktigt att produktionsskatten omformats bl.a. till en fastighetsskatt. Han menar att det skall leda till att den elintensiva industrin inte drabbas. Det låter ju bra, men jag känner ändå oro över att det sker en övervältring på den elintensiva industrin; med tanke på hur de avtal ser ut som industrin har träffat med kraftproducenterna. Är näringsministern beredd att vidta åtgärder som gör att vi kan vara förvissade om att en sådan här övervältring på den elintensiva industrin inte sker? Vill näringsministern göra ett sådant uttalande? I så fall kommer jag att vara väldigt nöjd med dagens debatt. I annat fall får man väl fortsätta att vara orolig. Jag hoppas alltså på ett positivt besked.
Herr talman! Roy Ottosson talade om "bräckjärn" i debatten vad gäller den elintensiva industrin. Men då har man inte förstått särskilt mycket beträffande sambandet mellan industripolitik och energipolitik samt mellan energipriser och effekter på sysselsättningen. Man vill inte se verkligheten. Dess värre vill man, märker jag nu, inte ens höra något om hur verkligheten ser ut. Roy Ottosson har tydligen lämnat kammaren. Roy Ottosson förde ett sofistikerat resonemang om huruvida det gällde basindustri eller ej. Jag kan bara konstatera att med Miljöpartiets politik - att vi skall stänga av hälften av elen nu direkt - måste man föra ett sofistikerat resonemang. Då spelar det liksom ingen roll. Om Miljöpartiets politik, en politik som man röstade för så sent som förra året, skall genomföras har vi ju ingen industri över huvud taget. Herr talman! Jag kan förstå att ministern inte hinner svara på alla frågor, men frågeställningen är inte helt oväsentlig. Som ministern själv hör verkar Moderaterna vilja att Kristdemokraterna drar sig ur förhandlingarna. Och som ministern har erfarit kräver nu Miljöpartiet att Kristdemokraterna skall ut ur förhandlingarna. Det är därför inte oväsentligt om ministern har en uppfattning om den fortsatta diskussionen. Att inte svara är också en form av svar!
Herr talman! Jag skall försöka hinna med några av frågorna, men först vill jag redogöra litet grand för det principiella resonemanget. Dan Ericsson, jag har inte alls den uppfattning som Birger Schlaug har gett till känna! Också Kristdemokraterna - för att nu recensera de olika partierna - är ett parti som innerligt önskar en uppgörelse om en långsiktig och stabil energiöverenskommelse. Man visar också intresse för att försöka jämka ihop sig. Jag beklagar att Moderaterna och Folkpartiet inte har visat ett sådant intresse. Det beklagar jag faktiskt djupt, uppriktigt och allvarligt. Inledningsvis skall jag ge svar på några av de frågor som ställts om de tio företag som är hårdast utsatta och som använder el som råvara i sin process. Det är egentligen för de tio som vi har gjort förändringen i fråga i skattesystemet. Jag tycker inte att man skall "köpa" hela kraftindustrins argumentation, att det bara är att vältra över en fastighetsskatt. Om man gör det och det leder till att kunden - i det här fallet den elintensiva industrin - inte kan betala och således inte lever vidare, måste den här kraftindustrin lika fullt betala skatt. Därför är det så viktigt för oss i Sverige att se till att vi upprätthåller en produktionskapacitet som gör att utbudet är större än efterfrågan när det gäller el. Vi måste ju sätta tryck också på kraftindustrin. Jag har inte medverkat till alla förändringar i energipolitiken, men jag kan konstatera att kraftindustrin har betydande vinster och att det finns anledning för mig som energiminister att fundera över de beslut som många i denna kammare fattade redan på den tiden då jag inte var med. Det gäller alltså regleringar, avregleringar etc. samt hur den här marknaden fungerar. Det är det vi nu försöker ställa om. Det är inte så att det bara skall rulla över. Med det tycker jag att jag har svarat på frågorna om de här tio företagen. Jag tycker att fastighetsskatten är en sådan konstruktion. Sedan skulle jag vilja svara på Eva Björnes frågor om pappersindustrin. Jag är inte alldeles okunnig i den branschen. Jag har hört den där valsen många gånger: Om skatterna stiger, om lönerna stiger eller om vedpriset stiger, flyttar vi utomlands. I den svenska skogsindustrin är trots allt den viktigaste insatsen vedråvaran, och vedråvaran står i den svenska skogsindustrin för mer än hälften av kostnaden för att producera papper. Det är faktiskt inte fastighetsskatten på våra vattenkraftverk som långsiktigt hotar pappersindustrin i Sverige. Man är rätt naiv om man tror det. Det är helt andra insatsvaror som bestämmer skogsindustrins överlevnadsförmåga. Det finns fortfarande ett utrymme. Vi har fortfarande t.ex. en vedråvara i Sverige och Finland som är den främsta i världen. Det går att titta på detta på ett litet annat sätt än som Eva Björne nu gör. Jag delar alltså inte hennes uppfattning om skogsindustrin och denna skatt. Till Marianne Andersson, som frågade om utredningen, skulle jag vilja säga att efter det att ni diskuterade utredningen har regeringen i budgetpropositionen lagt fram det förändrade förslaget till skatt. Det är ett resultat av den diskussion som ni förde här i riksdagen och den diskussion som vi också haft i regeringen. Vi kom då till den slutsatsen. Sist, eftersom tiden rinner i väg, vill jag när ni pratar om en industri som inte bara är energiintensiv utan också kapitalintensiv säga att regeringen har åstadkommit en kraftig sänkning av priset på kapital. Visserligen har det skett samtidigt som en viss höjning av energipriset. När de här industrierna gör sina jämförelser tycker jag en befogad fråga är: Hur mycket billigare har kapitalet blivit i denna kapitalintensiva industri, och hur mycket högre har energikostnaden blivit?

Herr talman! Roy Ottosson har lämnat kammaren, men jag vill för de övriga som är kvar här peka på att basindustrierna ganska ofta kommer ut med nyhetsbrev. Den 4 november kom de ut med ett nyhetsbrev där de säger: Även tidningspappersbruken har en mycket hög elförbrukning, cirka tio gånger högre än ett genomsnittligt verkstadsföretag. För alla dessa är Sverigeunika energiskatter ett gissel. Sedan talade Anders Sundström om att kapitalet har blivit så mycket billigare. Nu är det så att de elintensiva industrierna lånar upp kapitalet i dollar eller D-Mark, så för dem har det inte gjort någon skillnad. Någon lugn och ro känner inte Nils-Erik Söderqvist, men han känner litet att vi har fått besked. Det känner inte jag. Jag känner mig djupt orolig för framtiden. Jag måste säga att många har fått svar på sina frågor, men jag har inte fått ett enda rakt svar på de tre frågor som jag ställt i min interpellation. I går kväll när jag fick svaret, Anders Sundström, kom jag att tänka på sången som Björn Skifs sjöng för många år sedan: Michelangelo, men så svara då! För Michelangelo var det inte så lätt att svara. Han är ju död sedan många år tillbaka. Men näringsministern är levande. Jag förväntar mig ett svar. Ett enkelt ja eller nej är tillräckligt för mig. Grip tillfället nu, Anders Avslutningsvis, herr talman, måste jag citera Bert Olof Svanholm, ordförande i Volvo: "I mina ögon är näringslivet varken en gris som man skall slakta eller en ko som man skall mjölka, utan en häst som drar Sverige framåt." Tänkvärda ord, Anders Sundström. Ta med dem!
Herr talman! Jag läste i en tidning i går om den moderata kampanjapparaten som nu skulle åka till Norrland och Bergslagen på en halvdags och en heldagsturné från Skeppargatan och någon annan gata i Stockholms innerstad. Det är bra. Jag säger: Varmt välkomna till Norrland! Stanna mer än en halv dag, kanske en eller två dagar. När Elizabeth Nyström försöker sig på sådana där enkla tricks, som att inte jag skulle veta hur det fungerar ute i basindustrin, vill jag påpeka att jag lever i ungefär samma slags region som Elizabeth Nyström, med den skillnaden att också hushållen behöver energi i en omfattning som är något större än i Elizabeth Nyströms region. Det där kan jag. Men Elizabeth Nyström kom med ett nationalekonomiskt fantastiskt intressant påstående: För industrin spelar det ingen roll om vi har hög eller låg inflation, därför att man betalar i dollar. Är det moderaternas ståndpunkt, att inflationsbekämpning och fallande räntor är helt ointressant för industrin? Det är förskräckligt om det är er tro. Då behöver Elizabeth Nyström också åka en vända upp till Norrland och prata med oss som lever i verkligheten.

Herr talman! Rolf Gunnarsson har frågat mig om jag fortfarande har planer på att driva frågan om lokalisering av Skogsvårdsstyrelsens kansli för Gävleborgs och Kopparbergs län till Söderhamn. Under de senaste åren har jag kunnat notera att de statliga myndigheterna inte har tagit tillräcklig regionalpolitisk hänsyn när man beslutat göra omorganisationer. En förklaring kan vara att den enskilda myndigheten inte har tillräcklig överblick över allt som har betydelse i detta sammanhang. Mot den bakgrunden redovisade regeringen i sin sysselsättningsproposition i somras att det behövs en bättre helhetssyn vid förändringar i den statliga organisationsstrukturen och att regeringen i fortsättningen skall följa utvecklingen noggrant. Det är därför jag velat ha en ordning i fråga om Skogsstyrelsens organisationsförändring som innebär att regeringen, efter förslag av Skogsstyrelsen, ger riktlinjer för den nya regionala organisationens struktur. Regeringens bedömning är att avvecklingen av verksamheten vid F 15 innebär ett utomordentligt stort avbräck för Söderhamn, eftersom flottiljen har stor direkt och indirekt betydelse för kommunen. Hälsinge flygflottilj är den fjärde största arbetsgivaren i kommunen. Under 1980 och 1990-talen har strukturomvandlingar och rationaliseringar inom basindustrin medfört stora problem för kommunerna och näringslivet i Övergången från industrisamhälle till tjänstesamhälle har inneburit stora påfrestningar för kommunen. Öppet arbetslösa uppgick i september i år till 11 %. Antalet anställda inom industrin har minskat kraftigt under de senaste 20 åren. Dessa arbetstillfällen har inte kunnat ersättas. Vidare är utbildningsnivån generellt lägre i Söderhamn än i riket i övrigt, och kommunen är i ett stort behov av ett kompetenslyft för att bättre möta de krav som framtiden ställer. Statistiken talar sitt tydliga språk: 32 % av kommuninvånarna i åldern 20-64 år har enbart förgymnasial utbildning, där siffran för riket är 25 %. 73 % av kommuninvånarna har inte mer än tvåårig gymnasial utbildning, där siffran för riket är 58 %. Mot bakgrund av de särskilda förhållandena i kommunen har regeringen redovisat sin avsikt att lokalisera 350 statliga arbetstillfällen till Söderhamn. För att leda arbetet med detta har en särskild grupp skapats inom regeringskansliet under ledning av en statssekreterare i Närings och handelsdepartementet. Regeringen har också tillkallat en särskild utredare för att lämna förslag till åtgärder som kan stärka utvecklingen i Söderhamn. I uppdraget ingår, förutom att utarbeta ett förslag till vilka statliga verksamheter som kan lokaliseras till Söderhamn, även att redovisa och bedöma behovet av andra insatser som kan göras för att stärka utvecklingsmöjligheterna. Utredare skall även medverka vid genomförandet av beslutade lokalseringar. Detta arbete skall ske i nära samarbete med länsstyrelsen i Gävleborgs län och Söderhamns kommun. Utredaren skall kontinuerligt avrapportera till arbetsgruppen. Uppdraget skall vara genomfört senast den 31 december 1997. Beskedet om förläggning av Skogsvårdsstyrelsens regionkontor till Söderhamn ligger fast och bygger på en sammanvägd bedömning, där regionalpolitiska hänsyn spelat en viktig roll.
Herr talman! Jag tackar först näringsministern för svaret. Att jag ställt en interpellation i frågan om den föreslagna tvångsflytten av skogsvårdsstyrelsens kansli från Falun till Söderhamn har ingalunda enbart att göra med att jag bor i Dalarna. Jag känner också ganska mycket för min födelsestad Söderhamn. Söderhamn är, som näringsministern sade, en stad som drabbats hårt och som nu fått en ny smäll, en tidig negativ julklapp av socialdemokraterna och deras stödparti, som vill lägga ned F 15. Jag tycker att en sådan bygd som Söderhamn behöver framtidsåtgärder av annan sort än konstgjorda arbetstillfällen som knycks från en annan plats. Att tvångsförflytta folk ger sällan bra eller ens önskat resultat. Det finns många bevis på det. Jag hade knappast framställt min interpellation om inte Skogsstyrelsens styrelse hade kommit in med sin skrivelse till regeringen den 24 oktober i år. Där finns många allvarsord att ta fasta på. Jag kan svårligen tro att ens statsrådet kan vifta bort argumenten i detta brev. Jag vill anföra ett direkt citat från SKS:s brev. Det heter där: "Enligt SKS mening skulle en sådan lokalisering medföra avsevärt försämrade förutsättningar av skogsvårdsstyrelsens verksamhet och betydande kostnadsökningar, både vad det gäller själva omställningen till en ny organisation och för den fortlöpande verksamheten." Jag undrar vad statsrådet tycker om dessa rader, där det talas om betydande kostnadsökningar och försämrade förutsättningar. Söderhamn minskat, och det är riktigt. Men ger den nu föreslagna lokaliseringen av konstgjorda jobb några nya industrijobb? Tycker statsrådet det? Jag undrar också, precis som SKS:s styrelse gör i sitt brev till regeringen, om statsrådet anser att den här flytten innebär några som helst nya jobb till Söderhamn, alltså en tvångsförflyttning av personal från Jag har ytterligare ett par direkta frågor: Håller statsrådet med om att den av regeringen föreslagna flytten kommer att ge en ökad press på Söderhamn då det gäller jobb till de anhöriga som eventuellt följer med i en sådan här flytt? Och är det troligt att de medflyttande kommer att få jobb i Söderhamn? Jag hoppas att statsrådet vill svara på de här frågorna. Förslaget om flytten av kansliet från Falun till Söderhamn kan väl knappast vara ett realistiskt inslag ens i ett uppfyllande av en bråkdel av socialdemokraternas vallöfte från 1994 om nya jobb för att halvera arbetslösheten. Eller är detta ett inslag i uppfyllandet av vallöftena, statsrådet?
Herr talman! Jag har litet svårt att förstå Rolf Gunnarsson när han kallar jobben på ett sådant här kansli för konstgjorda arbetstillfällen. Jag tycker att de är i allra bästa mening riktiga och nödvändiga jobb. Det behövs en regionorganisation för Skogsstyrelsens verksamhet, och den organisationen skall framför allt serva basverksamheten ute på fältet. Om jag ser på skogsstyrelsepersonalen i Gävle Dala-området finner jag att den i dag är i storleksordningen 83 jobb i Dalarna och 49 jobb i Gävleborg. Av dessa kommer ungefär 20 att finnas i Söderhamn. De allra flesta kommer att finnas ute i verksamheten, där de hör hemma, och jag tycker att det känns bra. Rolf Gunnarssons folkbokföringsnummer utgår från Söderhamn och mitt utgår från Hudiksvall. Låt mig jämföra orterna Falun och Söderhamn med några intressanta siffror.

Det är alltid effektivast i Stockholm och därnäst i länscentrumet. Den sämsta verksamheten hamnar alltid i orter utanför länscentrumen. I sådana orter kommer lönen inte med solens upp och nedgång. Jag tror faktiskt att industriorterna är rätt effektiva. Jag tror på Söderhamn.
Herr talman! Diskussionen om vem som missförstår kanske vi kan ta en annan gång. Med konstgjorda jobb menar jag när det finns jobb på ett ställe och man tvångsförflyttar personer till ett annat. Det skapar inga nya jobb enligt mitt sätt att se detta. Jag vill efter näringsministerns senaste inlägg komma med flera funderingar, eller rättare sagt flera frågor, om Skogsstyrelsen. Det heter från SKS att några långsiktiga vinster eller verksamhetsmässiga fördelar med Söderhamn inte kan förutses. Tvärtom sägs det i brevet att Söderhamns perifera läge i regionen utgör ett negativt inslag - även om det smärtar att höra sådant av en som är född i kommunen. Också kommunikationerna tas upp. Det sägs t.o.m. att produktiviteten kommer att minska, och det talas om siffran 25 %. Svårigheten med kontakten med andra myndigheter tas upp, och det tycker jag är en viktig del av detta. Organisationer och övriga skogliga intressen tas också upp i brevet till regeringen. Jag vill ändå fortsätta med att fråga om meningarna i detta brev gör något intryck på statsrådet. Jag tog upp denna fråga tidigare i en frågestund, och fick svaret, om än inte ordagrant, att detta var litet kvirr från en som kommer från en större ort. Men jag tycker inte att det är kvirr när man talar om försämrade förutsättningar, det geografiskt dåliga läget för sin verksamhet, minskad produktivitet, avsaknad av andra skogliga myndigheter, en ort som inte är attraktiv när det gäller att nyrekrytera, avsaknaden av en högskola, ökade kostnader och svårigheter att få jobb för medflyttande. Dessa åtta kriterier tycker jag att det är allvarligt att man bara kan lägga åt sidan. Jag vill avsluta med ännu en fråga. Det heter ju att SKS för närvarande har som ansvar att bestämma organisationen inom de ramar som finns. Detta inkluderar tydligen enligt SKS mening också lokalisering av kansliorter. Jag undrar med anledning av svaret om regeringen har ytterligare planer på att påverka SKS verksamhet eller om regeringen vill förändra direktiven för SKS ytterligare genom att gå in och på andra sätt styra verksamheten? Menar statsrådet allvar med sitt svar att de statliga myndigheterna som satts att fatta beslut själva skall ta regionalpolitiska hänsyn i sina ställningstaganden samtidigt som vi kräver att de skall ta ekonomiska hänsyn och vara så rationella som möjligt? Fortfarande är det så att agerande av det här slaget för att skapa nya jobb inte ger några nya riktiga jobb.
Herr talman! Jag skall svara på frågorna. Först och främst är det inte bara jag som tycker att myndigheterna skall ta regionalpolitisk hänsyn, utan det tycker också riksdagen. Riksdagen har sagt till myndigheterna att de skall göra det. Riksdagen har också sagt att den är missnöjd med hur myndigheterna sköter detta, på förslag av mig i somras. Riksdagen har också sagt att då det gäller Skogsstyrelsens organisation bör regeringen få möjlighet att hantera den. Det är naturligtvis ett speciellt ansvar för mig som regionalminister att jag som skall bevaka de regionala intressena också ser till att verksamheten sköts på ett sådant sätt, inom de områden som jag är ansvarig för, så att man lever upp till riksdagens beslut om regionalpolitisk hänsyn. Produktiviteten är alltid - det är genomgående så, faktiskt - bättre i den stora staden i förhållande till den lilla. Jag tror att detta ofta är en myt. Jag påminner mig en historia som berättades när Vidar Fahlén i Örnsköldsvik uppvaktade Luftfartsverket om statsbidrag till flygplatsen i Örnsköldsvik och fick veta att den enda flygplats i Sverige där ekonomin gick ihop var Arlanda. Vidar reste sig då och sade: Då kan ni ju flyga upp och ned på Arlanda. Detta resonemang är ofta väldigt ihåligt. Det är faktiskt så att industriorter som t.ex. Söderhamn har en mycket större vana att leva utifrån marknadens villkor. De har jobbat i produktion som alltid har varit konkurrensutsatt. Så är det inte alltid i de stora städerna. En hel del av den produktionen sker på marknader som inte är konkurrensutsatta. I den här frågan har jag därför en annan uppfattning än många generaldirektörer, inte bara en. Jag tycker inte att kommunikationerna är ett problem i den här frågan. Den här verksamheten skall huvudsakligen skötas av distrikten, de distrikt som finns ute i länen. Det kommer att finnas distrikt i Bollnäs, Delsbo, Edsbyn, Hudiksvall, Ljusdal, Ockelbo och Storvik. Männen och kvinnorna i dessa distrikt kommer att klara kommunikationen med medborgare och skogsägare.
Herr talman! Jag tackar för att orten Svärdsjö blev nämnd. Jag kommer därifrån, och det lär väl inte vara varje årtionde som ordet Svärdsjö förekommer i talarstolen. Jag vill avslutningsvis konstatera att statsrådets inställning i den här frågan bekymrar. Enligt det förslag som föreligger från regeringen och det beslut som sägs komma på torsdag fråntar väl regeringen delvis alla statliga myndigheter deras bestämmanderätt. Jag undrar litet om den socialdemokratiska ledamoten som sitter i SKS styrelse var med och fattade det här beslutet eller kom fram med det här förslaget - vi är ju oeniga om ifall det är ett beslut eller ett förslag - om lokaliseringen, och vad den ledamoten har tänkt då det gäller direktiven om regionalpolitisk satsning. Denna ledamot kommer dessutom från det län som vi diskuterar och vari den ort som föreslås bli lokaliseringsort, Söderhamn, ligger, och detta gör att den här frågan blir ännu rörigare och inte så glasklar som statsrådet vill ha den till. Det vore också frestande att, med den tidigare interpellationsdebatten i färskt minne, dra in regeringens energiinställning i den här frågan. Jag tror att statsrådet redan nu får börja fundera på hur han skall kunna stjäla jobb på andra ställen för att kunna täcka upp för exempelvis de orter i Norrland och Bergslagen som kommer att få hårda slag om regeringens energipolitik läggs fast. Det sätt att ordna nya jobb som regeringen här föreslår kan väl knappast vara ett bevis på kreativitet. Det kan inte ens vara ett betyg till regeringen som består av det numera världsberömda ordet stabilitet.
Herr talman! Man kan ju i alla fall inte säga att stabilitet präglade perioden 1991-1994, då vi hade stora budgetunderskott och räntor på 500 %. Det som är mer intressant är att nu styr en regering i Sverige samtidigt som industrisysselsättningen ökar. Man får gå ett tag tillbaka i tiden för att se när det senast inträffade. Industrisysselsättningen har alltså inte krympt, utan den växer. Det kommer den att fortsätta göra också med den energipolitik som vi för. Men vi går tillbaka till sakfrågan. Den här typen av verksamhet är administrativa tjänster som skall serva en lokal verksamhet. Den kan etableras på många olika orter. Den kan etableras i Falun och den kan etableras i Gävle, men den kan också etableras i Söderhamn. Söderhamn uppfyller alla de krav som behöver ställas för att man skall få ett bra administrativt centrum. Söderhamnsborna har länge levt, och visat att de klarar att leva, på en hårt utsatt arbetsmarknad i hård konkurrens. Det är inte alla orter som kan uppfylla de krav som Söderhamn gör.

Herr talman! Ulla Löfgren har frågat mig om vilka åtgärder regeringen vidtagit och vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att Vägverket Produktion inte skall kunna missbruka sin ställning inom väg och anläggningssektorn. Bakgrunden till frågan är att riksdagen för snart ett år sedan beslöt att upphäva sitt tidigare beslut om att bolagisera Vägverkets produktionsdivision. Den 18 januari 1996 beslutade regeringen vilka riktlinjer som skall gälla för Vägverkets produktionsverksamhet. Av dessa riktlinjer framgår bl.a. att Vägverkets produktionsverksamhet skall bedrivas utan subventioner från Vägverket i övrigt. Vägverkets produktionsverksamhet skall också redovisas särskilt från Vägverkets verksamhet i övrigt. Vägverket skall varje kvartal avge en kvartalsrapport om verksamhetens resultat. Regeringen har också krävt att Vägverket särredovisar omfattningen och det ekonomiska resultatet av uppdragsverksamheten som Vägverket bedriver åt utomstående samt att Vägverket i övrigt beaktar vad som gäller enligt konkurrensrätten. Genom de riktlinjer regeringen har beslutat för Vägverkets produktion har möjligheten för Vägverket att korssubventionera den egna verksamheten med anslagsmedel stoppats. Regeringen påpekar också att Vägverket skall beakta vad som gäller enligt konkurrensrätten. Det innebär bl.a. att Vägverket måste justera för det förhållandet att den egna produktionen bedrivs i myndighetsform på sådant sätt att verksamheten bedrivs konkurrensneutralt gentemot andra rörelseformer. Vägverket har för Kommunikationsdepartementet redovisat att produktionsverksamheten vid verket har uppdelats i tre oberoende resultatenheter, en för färjeverksamheten, en för konsultverksamheten och en för produktion av bygg-, drift och underhållstjänster. Redovisningen i resultatenheterna är åtskild, och någon överföring mellan enheterna får inte ske enligt Vägverkets interna riktlinjer för verksamheten. Vägverket har dessutom indelat varje resultatområde i intern respektive extern verksamhet. Den interna verksamheten har även indelats i konkurrensutsatt respektive ej-konkurrensutsatt verksamhet. Vägverket har ställt ett resultatkrav i form av avkastning på eget kapital för varje resultatenhet. Samtliga av Vägverket vidtagna åtgärder syftar till att uppnå konkurrensneutralitet. I syfte att följa upp hur Vägverket har tillämpat regeringens riktlinjer har Kommunikationsdepartementet i diskussioner med Riksrevisionsverket föreslagit en fördjupad revision i denna del. Utöver detta avser regeringen inte att vidta några ytterligare åtgärder.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min interpellation. Framför allt vill jag tacka för att statsrådet verkar ha tagit min fråga på allvar. Innehållet i svaret innebär ett erkännande att beslutet att inte bolagisera produktionsdivisionen medför ett visst problem att följa upp och kontrollera verksamheten. Samtidigt kan man fråga sig om inte regeringens motiv för att inte bolagisera, dvs. att de trafikpolitiska målen skulle kunna äventyras, innebär en signal till Vägverket om att regeringen är beredd att se mellan fingrarna på eventuella brott mot konkurrensneutraliteten. För att återgå till svaret på min fråga: Även med mycket väl utvecklade ekonomisystem är det utomordentligt svårt, för att inte säga omöjligt, att fördela kostnaderna rättvist mellan de olika verksamheterna. Att fördela kostnaderna mellan extern och intern verksamhet är praktiskt ogenomförbart. Då det gäller t.ex. beläggningsarbeten används samma maskiner och samma personal både till vägverksjobb och till andra beläggningsarbeten, dvs. från andra beställare. Därmed skapas automatiskt möjligheten att redovisa de resultat man vill visa för respektive verksamhet. Maskinkostnaderna är ett annat minst sagt stort problem. Hur beräknas avskrivningarna, räntekostnaderna, hur behandlas gamla, redan avskrivna maskiner, återanskaffningsvärden, kalkylräntor osv? Samma problem är det med de gemensamma omkostnaderna. Hur fördelas de mellan olika verksamheter? Vad är stabskostnader, vad tillhör produktionen? Detta kommer alltid att förknippas med ett visst mått av godtycke. Avkastningskrav på eget kapital talar statsrådet om. Hur har det egna kapitalet fastställts? Det är mycket svårt att fördela eget kapital mellan verksamheter och helt omöjligt att knyta det till extern eller intern verksamhet. Herr talman! Det är helt omöjligt att hävda att man genom att ange riktlinjer stoppat möjligheten att korssubventionera den egna verksamheten med anslagsmedel. Riktlinjerna som sådana kan endast bli en allmän viljeyttring. Med nuvarande upplägg krävs en djupgående attitydförändring ute i verkligheten för att uppnå konkurrensneutralitet. Finns inte viljan ute på fältet, på produktionskontoren, är det omöjligt att ur konkurrenssynpunkt stoppa otillbörliga transfereringar. Då är min fråga: Tycker statsrådet att det är tillräckligt att kontrollen av att man uppfyller konkurrensneutraliteten bygger på förtroende? Det är vad den måste göra.
Herr talman! I sin interpellation kritiserar Ulla Dessutom påstår hon på enligt mitt tycke mycket lösa grunder att Vägverkets produktionsdivision skulle syssla med prisdumpning. Skälet till att vi 1995 upphävde bolagiseringsbeslutet och drog ned takten i konkurrensutsättningen var att vi inte ville äventyra de trafikpolitiska målen för verksamheten. Dessutom skall jag påminna om att det faktiskt saknas ekonomiska förusättningar för att genomföra en bolagisering och finansiera den inom Jag vill framhålla att vi socialdemokrater har en väldigt pragmatisk syn på i vilken form som den här verksamheten skall bedrivas. Det viktiga för oss är att se till att de trafikpolitiska målen uppfylls och att vi kan upprätthålla en så god vägstandard som möjligt. När det gäller Ulla Löfgrens påståenden om prisdumpning är det faktiskt lätt att konstatera att Ulla Löfgren är litet vårdslös med sanningen i det här fallet. De upphandlingar som Vägverkets produktionsdivision i Västerbotten har varit inblandad i talar i verkligheten ett annat språk. Det finns i och för sig stora skillnader mellan anbuden. Men skillnaderna mellan de privata företagen är i många fall betydligt större än mellan Vägverkets produktionsavdelning och de privata. Ulla Löfgren har inskränkt sig till att enbart nämna de anbud som Vägverkets produktionsavdelning vunnit. Tittar man bara på dem kan man naturligtvis få en väldigt skev bild av verkligheten. Om man däremot tittar på ett större antal upphandlingar träder en betydligt riktigare bild av verkligheten fram. I interpellationen nämns tre projekt: en utbyggnad av en kyrkogård, anläggande av en kaj och fjärrvärmekulvertar. Jag roade mig med att titta på hur det ser ut med dessa anbud. När det gäller kajen i Skelleftehamn skilde det 2 % mellan Vägverket och NCC, som var tvåa. Däremot skilde det 23,5 % mellan NCC och SIAB, som var trea. Dumpar Vägverket så dumpar också NCC. Beträffande Bålsö kyrkogård skiljer det ganska ordentligt, 18 %, mellan produktionsavdelningen och närmaste konkurrent. Det kan också jämföras med ett annat objekt, en bro över Ållsån på vägen 908, där vinnande PEAB är 27,5 % billigare än Vägverket. Det är lika obefogat att tala om dumpning i båda fallen. Vägverket har vunnit det ena anbudet med knappast möjliga marginal, 0,3 %, medan det förlorade det andra anbudet med 9,8 %. När man i dessa sammanhang använder ordet prissdumpning, då är man oseriös. Det är viktigt att statliga företag inte utnyttjar sin ställning till att dumpa priserna. Men det är också viktigt att vi i riksdagen håller oss till vad som är fakta och sanning och inte som Ulla Löfgren gör går fram med grundlösa bekyllningar mot ett statligt företag.

Herr talman! Ulla Löfgren säger att hon har förstått att vi tycker att det faktum att det inte skedde någon bolagisering har inneburit problem. Jag delar inte den uppfattningen; jag beklagar att svaret kan tolkas på det sättet. Jag måste säga att det här har utvecklats på ett utomordentligt bra sätt efter det att riksdagen fattade sitt beslut förra året. Sedan frågade Ulla Löfgren om detta bygger på ett förtroende. Det är väldigt enkelt att svara på den frågan. Ja, det bygger på att vi har förtroende för Vägverket för att man skall klara av detta på ett alldeles korrekt och riktigt sätt. Vi har verkligen haft anledning att diskutera det här, och vi kan konstatera att det finns skäl att lita på Vägverket. Jag vill ta upp ett exempel på när vi inte kan beskyllas för att på något sätt vara partiska gentemot vårt eget verk. Vi har frågat Konkurrensverket om det finns några anmälningar angående Vägverket och de externa uppdragen. Det hade inte kommit in någon enda anmälning till Konkurrensverket. Det betyder att det sätt på vilket Vägverket sköter verksamheten med resultatenheter och de principer som man tillämpar har granskats av externa revisorer. Revisorerna har varit överens om att detta fungerar på ett bra sätt. Det gör att vi inte på något sätt vare sig använder statens medel otillbörligt eller utsätter privata entreprenörer för en oneutral konkurrens. Det står i interpellationen att det i denna bransch förekommer en del - som jag tror att det formulerades i interpellationen - kartellbildning. Det är möjligt, men jag känner inte till så mycket om det. Däremot känner jag till att Vägverket med den här konstruktionen har en oerhört seriös hantering av sina externa uppdrag.
Herr talman! Jag måste rätta statsrådet. Jag har inte talat om kartellbildningar, utan jag har sagt att det förekommer prisdumpning. Hans Stenberg tog upp samma sak. Han sade att jag anklagar Vägverket för prisdumpning. Ja, och samtidigt kan jag säga att det är ganska vanligt förekommande i branschen. Om man vid en viss tidpunkt t.ex. har övertalig personal kan man dumpa priset för ett jobb för att kunna sysselsätta personalen, eftersom man ju i alla fall har dessa kostnader. Så det förekommer. Men jag sade också i min interpellation att det är det privata bolaget som får ta ansvaret om man håller för låga priser. Vad som kan hända är att det blir för dålig lönsamhet så att man blir tvungen att dra ned på verksamheten eller gå i konkurs, i motsats mot vad som gäller för Vägverket Produktion där dessa mekanismer inte fungerar. Hans Stenberg tog upp ett antal exempel på detta med prisskillnader. Det är helt okej när prisskillnaderna från 0,3 % och kanske upp till 10 %. Det är inte så lätt att hålla sig på 0,3 %, men om man börjar komma över 10 % kan man vara nästan säker på att det rör sig om ett rent förlustjobb. Vägverket har ju ställt krav på Vägverket Produktion, att avkastningen skall vara 2 %, och det är ju inte mycket. Marginalerna är väldigt små. Därför innebär stora prisskillnader i de allra flesta fall prisdumpning, om man inte har räknat fel förstås, vilket händer ibland. Statsrådet tyckte att jag hade tolkat svaret felaktigt, att detta uppfattades som ett problem. Då måste jag säga att om ni inte har insett att det är ett problem kommer ni nog att få göra det. Jag talade i mitt anförande om svårigheten att i ekonomisystem och annat kontrollera detta, och det var ju fakta. Då ni nu har bett Riksrevisionsverket att se över frågan tycker jag att ni också skall låta Riksrevisionsverket se över om det är möjligt att särskilja intern och extern verksamhet. Det är i dag helt omöjligt, vilket gör att det hela blir svårkontrollerbart. Skall man lyckas få till stånd en konkurrensneutralitet måste det ske via en bolagisering. Genom en sådan åtgärd blir det egna kapitalet klart angivet och möjlighet till beräkning av nyckeltal för lönsamhet skapas. Jag skall inte tjata, men jag kommer nog att återkomma i frågan. Jag är allvarligt oroad för huruvida det råder konkurrensneutralitet eller inte. Det finns möjligheter för Vägverket att kringgå detta.
Herr talman! Jag märker att Ulla Löfgren inte är särskilt mottaglig för fakta, men det hade jag inte heller förväntat mig. Ändå har Ulla Löfgren ett förflutet i byggbranschen och borde därför veta att det är ganska vanligt med rätt stora variationer i fråga om inlämnande av anbud, beroende på hur man räknar och vad man råkar ha för kostnader på olika orter. Det kan skilja oerhört mycket mellan olika företag, beroende på var man har sina verkstadsupplag osv. Att för den skull tala om dumpning varje gång som ett visst företag råkar vara billigast är oseriöst. Man kan jämföra med en annan bransch, transportbranschen, där kostnaderna är oerhört pressade. Men om man ser på kollektivtrafikupphandlingar och annat kan man se väldigt stora skillnader i anbudsnivåer när det gäller sådant som borde vara ganska lätt att räkna på ett likartat sätt. Så fort Vägverket råkar vara billigare på något område säger Ulla Löfgren att det handlar om prisdumpning, och när Vägverket är dyrare är det helt i sin ordning. Det visar att det egentligen inte är rättvisa spelregler på marknaden som man är ute efter, utan man vill helt enkelt av ideologiska skäl ha privata företag. Man vill inte ha något offentligt alternativ. Jag tror ju att det är tvärtom. På det här området där största delen av verksamheten är konkurrensutsatt och där mycket utförs av privata företag är det viktigt att det också finns ett statligt alternativ att jämföra med. Därmed upprätthåller man en ordentlig och levande konkurrens framöver. Då måste Vägverket Produktion få jobba under exakt samma villkor som sina konkurrenter.
Herr talman! Jag vill fortsätta där Hans Stenberg slutade. Det finns en poäng som är bra med Ulla Löfgrens interpellation. När vi nu diskuterar denna fråga i kammaren betyder ju det att Vägverket nog är den mest konkurrensneutrala organisation som man kan tänka sig, särskilt om man jämför med en del av de företag som Vägverket konkurrerar med. Jag är inte alltid säker på att de är lika noga med att särskilja sin redovisning. Det är detta som den offentliga debatten innebär, att allting som görs inom Vägverket blir genomlyst och synligt. Det är inte alls illa. Det är ganska bra att man har en demokratisk insyn, och det är bara i denna verksamhetsform som har den insynen. Vägverket redovisar varje kvartal till regeringen resultatet av enheternas verksamhet, uppdelat på olika verksamhetsgrenar. Om Vägverket inte når de fastställda avkastningskraven får man ta konsekvenserna av det. Det gäller Vägverket, och det gäller ett annat av våra affärsverk som är aktuellt i dagarna. Det är inte på det sättet att man inte har möjligheter att påverka bara därför att man inte kan gå i konkurs.

Herr talman! Det behövs konkurrens inom den här sektorn - det är jag den första att erkänna. Men konkurrensen skall vara på samma villkor. Hur kan det komma sig att varken beställarna på Vägverket eller Vägverket Produktion är nöjda? Beställarna hade hellre sett att produktionen bolagiserats, därför att man hade då haft lättare att vara en bra beställare. Produktionen hade gärna sett att man hade fått bolagiseras, därför att man hade då fått jobba på samma villkor som sina konkurrenter och sluppit den här misstron. Hans Stenberg säger att jag har jobbat i den här branschen, och det har jag. Jag vet att en skicklig beställare aldrig handlar upp flera olika entreprenadformer av en och samma entreprenör. Man har inte jobb både på löpande räkning och på fast pris, och kanske ytterligare någon entreprenadform, därför att då blir det omöjligt att konkurrera. Den uppdelning som är gjord i redovisningen säger absolut ingenting. Vägverket har nämligen inte ekonomisystem där man kan skilja på de sakerna. Det är i alla fall ett manuellt arbete och väldigt svårt att kontrollera. Vägverket vann 85 % av de entreprenader som var ute nu senast och som jag jämförde med, och det var rätt stora prisskillnader. De 15 % som togs av andra entreprenörer hade också rätt stora prisskillnader. Jag hävdar fortfarande att man inte jobbar under samma villkor innan Vägverket har bolagiserats, och då är stora prisskillnader prisdumpning.
Herr talman! Jag tror att vi blandar äpplen och päron i debatten. När det handlar om de externa uppdragen vann Vägverket ungefär en fjärdedel av de upphandlingar man lade ut. De anbud som man lämnade var på ungefär 5 % av den externa marknaden. Det handlar bara om 1,25 % av den externa marknaden där Vägverket har, som Ulla Löfgren menar, gjort ett arbete på ett otillbörligt sätt. Att man har en egen produktion för Vägverkets eget arbete är en annan sak. Där sköts också en intern upphandling, men det är huvudarbetsuppgiften för Vägverket. Efter vad jag har förstått av interpellationen, handlar frågeställningen om problemet att Vägverket tar jobb för den privata marknaden när det gäller kyrkogårdar, Skelleftehamn osv. Vi måste kanske skilja på det ena och det andra. Jag menar att konkurrensneutraliteten i vilket fall som helst uppfylls med råge genom den offentliga debatt som man kan ha när det handlar om ett verk som är demokratiskt genomlyst. Det skulle inte gå, oavsett om det var Skanska eller NCC, att diskutera kalkyler och resurser och jämföra de olika objekten här i riksdagen. Det går bara när det är en offentlig myndighet. Jag tycker att det är ett värde i sig.

Herr talman! Eva Björne har frågat vad jag och regeringen har för handlingsplan för att färjekatastrofen med m/s Estonia skall få ett värdigt slut för överlevande och anhöriga. Först regeringen Bildt, därefter regeringen Carlsson och nu regeringen Persson har på olika sätt försökt lösa de frågor som uppstått i anslutning till katastrofen. Beslut av vikt har förankrats bland övriga partier. Flera statsråd har fört samtal med anhöriga och deras representanter. De anhörigas föreningar har stöttats med ekonomiska bidrag, och en särskild utredare har haft till uppgift att ge de anhöriga vägledning om hur de kan ta till vara sina intressen med anledning av katastrofen. Ett etiskt råd har även tillkallats för att ge råd i de svåra etiska frågorna. En statlig myndighet, Styrelsen för psykologiskt försvar, har nu fått ett särskilt uppdrag att arbeta med att fördjupa anhörigdialogen. Styrelsen har anställt en särskild informatör för att arbeta med den fördjupade dialogen. Ett 020-nummer har inrättats för de anhöriga. De anhöriga har även informerats om vart de kan vända sig för att diskutera och lämna synpunkter etc. Nu arbetar styrelsen med att ta fram en särskild projektplan för att, precis som regeringen och partiledarna begärde, i samråd med de anhöriga söka få till stånd en fördjupad dialog. Vad gäller fartyget och platsen för dess förlisning beslutade regeringen den 19 juni 1996 att arbetet med att övertäcka m/s Estonia skulle avbrytas. Regeringen gav även Sjöfartsverket ett förnyat uppdrag att ombesörja bevakning vid platsen för fartygets förlisning. Ersta sjukhus har sedan tiden för m/s Estonias förlisning varit ett stöd på det personliga planet för en del anhöriga och överlevande. Det arbetet är betydelsefullt och är en viktig del i det totala arbetet. Ersta sjukhus har sammanställt och skickat ut en enkätundersökning till de anhöriga i syfte att klargöra katastrofens effekter vad gäller bl.a. kroppsliga och psykiska symtom. Undersökningen har översänts till Styrelsen för psykologiskt försvar, som skall komma in med ett yttrande angående styrelsens möjligheter att utnyttja materialet från Ersta. I arbetet kring m/s Estonias förlisning är det betydelsefullt att de anhörigas och överlevandes olika uppfattningar respekteras. Det är viktigt att lyssna och försöka fatta så bra beslut som möjligt - och att hela tiden föra en dialog med de anhöriga.
Herr talman! Jag tackar ministern för svaret. I detta svar är det ett par saker som jag tycker är bra. Jag tycker att det är roligt med erkännandet och omnämnandet av Erstas personal. Jag gläder mig väldigt mycket åt de sista raderna i svaret: "Det är viktigt att lyssna och försöka fatta så bra beslut som möjligt - och att hela tiden föra en dialog med de anhöriga." Som jag har förstått det, kommer detta litet väl sent. De anhöriga har ju i nästan två år nu framfört klagomål på att de inte har fått föra den dialog som de så gärna skulle vilja föra med ministern och departementet. Jag förstår att det tidsmässigt har varit svårt för ministern att klara det. Jag hoppas att Styrelsen för psykologiskt försvar nu kan sköta det här på ett riktigt bra sätt och sedan för fram resultatet till departementet och ministern, så att de får resultatet av detta. För övrigt tycker jag inte att svaret ger svar på min fråga i interpellationen, utan det är en redogörelse av vad som har gjorts. Det finns ingenting med om någon handlingsplan för hur färjekatastrofen med Estonia skall kunna få ett värdigt slut. Det som händer just nu, och som har hänt under en tid, är att medierna målar upp motsättningar och anklagelser, mellan regeringen-departementet och de anhöriga, mellan anhöriga osv. Man anklagar regeringen och man anklagar Sjöfartsverket för att inte sköta detta på ett bra sätt. Enskilda skriver upprop i tidningarna med krav på utredning av handläggningen av Estoniakatastrofens efterspel. Det finns missförhållanden i haverikommissionen. Det cirkulerar många, många rykten och antaganden, bl.a. om vilken last Estonia hade och om det är det som påverkar arbetet. Allt detta, sant eller osant, ökar ju bara på och förändrar de anhörigas sorg. Det blir en desperation som vänds till en vrede mot politikerna. Detta är inte bra. Det är ju helt fel. Ju längre tid som går, desto fler blir ryktena och spekulationerna om vad det är som egentligen har hänt, vad det är som händer och vad som skall hända. Dessutom fick jag precis innan jag gick in här i kammaren på Aktuellt höra att Sjöfartsverket inte vill fortsätta att bevaka haveriplatsen därför att det kostar för mycket. Det var ett förnyat uppdrag man fick så sent som i juni. Man frågar sig nu: Finns det ingen plan för och inga tankar om vad som skall hända med Estonia och med gravplatsen? Skall man återuppta övertäckningen, skall Estonia vara en gravplats som ständigt skall bevakas eller skall man bärga kroppar? Det är dessa frågor som de överlevande och de anhöriga vill ha svar på. Det är denna ovisshet som skapar en så fantastiskt trist situation för dessa människor.
Herr talman! Det har varit en oerhört traumatisk situation för många människor i vårt land när det gäller denna stora katastrof - en stor katastrof som ingen hade kunnat förutse eller hade kunnat förutse konsekvenserna av. Jag vill citera ett uttalande som gjordes här i kammaren den 15 december 1994: "Vi vet alla - statsministern sade det också - att det i denna fråga inte finns rätt eller fel, sanning eller osanning. Alla känner hjälplösheten och förtvivlan, alla plågas av det beslut som måste fattas. Ändå måste det fattas. Inget och ingen kan göra katastrofen ogjord." Detta var ett citat ur ett ganska långt inlägg av den förre statsministern Carl Bildt i samband med att regeringen redovisade det beslut som hade fattats samma dag.

Naturligtvis har de anhöriga och de överlevande genomgått det största traumat och de största problemen. Men det är många i Sverige och i våra grannländer som har haft en väldigt besvärlig tid efter det inträffade. Men ändå kan inget och ingen, som Carl Bildt sade, göra katastrofen ogjord. Därför måste en del beslut fattas. Beslutet om övertäckningen kom till i en diskussion som handlade om gravfrid och möjligheterna att skydda gravfriden. Efter de kontakter som förekom under våren, vilka dels gällde rättsprocesser, dels de anhörigas krav, fattade regeringen efter samråd med samtliga riksdagspartier beslut om att skjuta upp övertäckningen. Det beslutet ligger fast och vi kan i dag inte säga något om när det blir aktuellt att fatta något annat beslut. Det beror bl.a. på att det är omöjligt att förutsäga hur rättsprocesserna kommer att utvecklas.
Herr talman! Det är helt rätt att det var en traumatisk händelse. Det var en händelse inför vilken man stod handfallen. Jag känner själv en väldig tveksamhet till vad man gör och vad man inte gör i en sådan situation. Statsministrarna i de regeringar som det hänvisas till i svaret, regeringen Bildt och regeringen Carlsson, sade i sina första uttalanden att Estonia skulle bärgas. Det är dessa uttalanden som de anhöriga har bundit upp som ett löfte som de vill gå vidare med. Att bärga Estonia är väl knappast möjligt. Även anhöriga och överlevande tycker i dag enligt vad jag har hört att det inte skulle vara realistiskt. Däremot vill de ha ett slutgiltigt beslut. Skall Estonia vara en gravplats ute i havet? I så fall vill de att den skall bevakas så att den inte kan plundras. Skall man bärga de kroppar som över huvud taget går att bärga, ta upp dem och identifiera dem så att de kroppar som går att finna kan begravas? De anhöriga vill ha beslut om ett av dessa två alternativ så snart som möjligt, eftersom de tycker att det nu har gått tillräckligt lång tid då de fått olika signaler. Dessutom har de anhöriga inte tyckt om detta med övertäckning. Det var ju en väldigt stor majoritet som sade nej till övertäckningen. Det var väl också det som bl.a. bidrog till att övertäckningen avbröts. Att man kommer fram till ett beslut om hur man skall förfara med Estonia så att de anhöriga kan slutbearbeta sin sorg är ytterst viktigt. Om jag är rätt underrättad väntas haverikommissionen lägga fram sin utredning i januari. Tala om för de anhöriga nu i november att ett slutgiltigt beslut kommer att fattas i början av 1997 och att de då får ett klart besked! Det är viktigt att verkligen fullfölja den dialog med de anhöriga som utlovas i svaret, att föra den fortlöpande och att ta till sig de anhörigas synpunkter.
Herr talman! Den här debatten påminner litet grand om den debatt som fördes under höstmånaderna 1994; det gäller att komma fram till ett beslut och att kunna lämna ett slutgiltigt besked. Det var de krav som ställdes då. Jag tror att vi måste inse att denna enorma katastrof egentligen aldrig kommer att nå fram till ett slut. Detta är någonting som vi i Sverige och i våra grannländer kommer att få leva med under resten av vår generations levnad. Den här typen av katastrofer kan icke få ett slut.

Herr talman! Hösten 1994 fattades ett politiskt beslut utan någon dialog med de anhöriga. Jag tolkar kommunikationsministerns svar så, att man kommer att ha en tät och intensiv dialog med de anhöriga via Styrelsen för psykologiskt försvar. Då kan man komma fram till ett beslut som kan accepteras av de anhöriga och de överlevande. Jag tror inte heller att katastrofen som sådan kommer att få ett slut - inte så länge någon som har en anhörig som omkom lever. Däremot kan den få ett politiskt slut. Det kan bli ett politiskt slutgiltigt beslut om hur man förfar med de kroppar som finns ute vid Estonia och om hur man förfar med den begravningsplats som utlysts ute i havet. När Alexander Kielland stjälpte i Norge tog det tre och ett halvt år innan det politiska beslutet var färdigfattat. Där kom man till beslutet att bärga kroppar. Sedan var den delen av katastrofen avslutad. De anhöriga var nöjda med att de fick ta upp och ta hem de kroppar som man hittade och begrava dem. Jag har uppfattningen att de anhöriga och de överlevande efter denna färjekatastrof också kommer att få finna sig i det beslut som fattas. Jag vet att det beslut som de helst vill att man fattar är att man bärgar de kroppar som går att bärga. Möjligheten att fortsätta att ha platsen som en bevakad gravplats finns också. Det innebär andra aspekter, t.ex. ekonomiska. Det beslutet måste fattas politiskt. Man måste vara så stark att man kan fatta ett beslut om detta.
Herr talman! Det har fattats ganska många politiska beslut i denna fråga. Vi måste inse att de faktiskt inte accepteras av alla, men de har ändå varit nödvändiga att fatta. Det beslut som ligger fast innebär att gravfrid råder. Platsen där Estonia sjönk är en gravplats för svenskar, estländare och alla andra medborgare som omkom där. Däremot tror jag inte att vi i fortsättningen kommer att få en annorlunda dialog än den som har varit under dessa två år. Jag tycker att det är viktigt att den dialog som har pågått under två år skall skall få fortsätta i SPF:s former. Jag vill ge SPF en chans att utföra sitt arbete på ett så bra och hyggligt sätt som möjligt.

Herr talman! Lilian Virgin har frågat mig om jag nu är beredd att genom regeringen återkomma med en lösning av frågan om avvecklingen av högstprisregleringen och Gotlandstillägget - detta mot bakgrund av att godstransportföretagen för att kompensera sig för minskningen känner sig föranledda att höja fraktpriserna till och från Gotland. Bakgrunden till frågan är att riksdagen har beslutat om avveckling av högstprisregleringen och Gotlandstillägget. Avvecklingen skall ske med 0,2 procentenheter per år med start den 1 januari 1997.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 Det är i dagsläget för tidigt att dra några slutsatser om effekterna av Gotlandstilläggets avveckling. Regeringen har dock för avsikt att noga följa de berörda myndigheternas rapportering om avvecklingens effekter. Om effekterna visar sig bli negativa för Gotlands näringsliv är regeringen beredd att då återkomma i frågan.
Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Det kommunikationsministern tar upp, dvs. att regeringen har för avsikt att följa de berörda myndigheternas rapportering om avvecklingens effekter, är bra. Kommunikationsministern säger också att regeringen är beredd att återkomma i frågan om effekterna blir negativa för Gotlands näringsliv. ASG och Bilspedition representerar tillsammans ca 90 % av det reguljära godsflödet. De har aviserat att den första avtrappningen av Gotlandstillägget medför fraktprisökningar på 23 %. Bilspedition Visbydistriktet har i brev till sina kunder från den 30 oktober i år aviserat att de måste kompensera det underskott som uppstår 1997 vid nedtrappningen av Nu försvinner en tredjedel från årsskiftet på grund av nedtrappningen. Den höjning som nu har aviserats innebär att man direkt kan konstatera att effekterna blir negativa för Gotlands näringsliv om ingenting görs. Vid behandlingen av riktlinjerna för upphandlingen av Gotlandstrafiken erinrade sig trafikutskottet med anledning av motioner de möjligheter som staten har att omgående motverka uppkomsten av eventuella problem. I debatten i kammaren sade vi att vi såg det som ett löfte att regeringen skulle återkomma omgående. Nu anser vi att regeringen måste infria löftet och göra någonting för att förhindra de negativa konsekvenserna. Gotlandstillägget och högstprisregleringen är komplicerade frågor. Det har jag inte minst insett när jag nu har försökt sätta mig in i de olika reglerna. Jag kan också tala om att ingen annan enskild fråga har engagerat så många gotlänningar som denna. Jag har aldrig i ett enskilt ärende fått så många påringningar, kontakter och brev från gotlänningar som när det gäller fraktkostnaderna. Många är oroliga och undrar hur vi med de höjda fraktpriserna skall kunna konkurrera med våra produkter och hur vi skall kunna utveckla vårt näringsliv och småföretagande när transportkostnaderna höjs så mycket. Oro finns för att företag låter bli att utveckla sig eller etablera sig på Gotland om vi får höjda fraktpriser. I slutändan är det sysselsättningsmöjligheterna på Gotland som hotas. Jag måste erkänna att jag inte kunde förutse att fraktkostnaderna skulle höjas i den omfattning som nu föreslås. Jag tänkte mig också att högstprisregleringen skulle dämpa höjningarna. När jag nu har satt mig in i frågan inser jag att högstprisreglering inte har den betydelse som man skulle kunna önska sig. Det säger jag med tanke på den 5-procentiga prishöjning som Bilspedition gjorde 1994. Den höjningen anmäldes till Konkurrensverket och till Sjöfartsverket såsom stridande mot högstprisförordningen. Konkurrensverket fann inte att höjningen stred mot konkurrenslagen. Sjöfartsverket fann att det fanns anledning att anta brott mot högstprisregleringen och överlämnade ärendet till åklagarmyndigheten i Göteborg. Där avskrev man i sin tur ärendet då brott inte kunde styrkas, eftersom det inte gick att fastställa något entydigt fraktpris på fastlandet. Transportkostnaden bestäms från fall till fall efter förhandlingar med transportköpare och transportsäljare. Frakten är unik för varje transport. Faktorer som rådande konkurrenssituation spelar en viktig roll. Att denna fråga är svår visar inte minst det faktum att Gotlandstillägget ifrågasatts många gånger. Regeringsförslag om en avveckling har presenterats för riksdagen två gånger tidigare - 1986 och 1992. Då avslogs förslagen, och trafikutskottet anförde att Min avsikt är inte att vi skall riva upp det beslut som riksdagen fattade om den nedtrappning som skall gälla från 1997.
Herr talman! Det här är en komplicerad fråga. Det har ju den tidigare behandlingen också visat. Det har också tidigare kunnat visas att det mesta av pengarna i Gotlandstillägget faktiskt har gått till företag som har kört mest på fastlandet och minst på Gotland. Det var ju inte det som var meningen. En sak som man också måste komma ihåg är att det faktiskt råder konkurrens vad gäller transporterna till och från Gotland. Frågan är om ett transportföretag kan höja fraktpriserna hur mycket som helst utan att något annat företag i så fall är intresserat av att gå in för att göra en bra affär. Hur det än är med det, har vi för avsikt att lägga ut ett uppdrag i januari månad i nästa år. Det är inte riktigt färdigdiskuterat om det uppdraget skall gå till NUTEK eller till Konkurrensverket. Som jag ser det blir det förmodligen ett samråd mellan dessa två myndigheter. Det betyder att de får en rapporteringsskyldighet när det gäller utvärderingen av vad som händer. Det är det sätt som det går att lösa frågan på med de riksdagsbeslut som nu föreligger. Då följer vi riksdagsbeslutet om uppföljning och kommer i gång med en gång. Vi kan inte lägga ut ett sådant här uppdrag innan det faktiskt har börjat att gälla.
Herr talman! Jag tackar för att regeringen är beredd att lägga ut ett uppdrag redan i januari. Jag tror att det är det som är det nödvändiga här. En lösning på konkurrensproblemet med Gotlandstillägget skulle kunna vara att en myndighet får de medel som Gotlandstillägget inbringar, och att dessa medel sedan fördelas bland de företag som har extrakostnader i samband med Gotlandstrafiken. Det är också kostnadsneutralt för staten att göra så. Jag vet också att det finns seriösa företag på Gotland som har gått ut med upphandling för att försöka få konkurrens, men jag har kunnat konstatera att intresset är väldigt litet i de svar som kommer in. Det kommer in väldigt få svar. Det företagen ser framför sig är att de måste minska på andra kostnader om de inte får stopp på höjningen av fraktkostnaderna. Det skulle innebära att man måste säga upp personal. Vi har många frakter där det handlar om stora kvantiteter och låga kilopris. Jag tänker på sådant som morötter och lök. Där drabbar fraktkostnaderna väldigt hårt. Sedan finns det också tillverkningsföretag som har fraktkostnader båda vägarna, både till Gotland och från Gotland. Jag sade förut att det inte alls var min mening att riva upp beslutet, men man måste hålla blickarna på det här. Därför känns det väldigt bra att kommunikationsministern är beredd att ta tag i det här redan fr.o.m. januari.
Herr talman! Självklart är det viktigt att hålla blickarna på den här frågan. Det finns beräkningar som Sjöfartsverket har gjort som tyder på att det inte är riktigt rimliga proportioner mellan de aviserade chockhöjningarna på frakter till och från Gotland och det minskade bidraget. Därför är det som jag ser det väsentligt att också Konkurrensverket tittar på det här. Det är både för gotlänningarna och för dem som köper och säljer med Gotland naturligtvis viktigt att hålla de totala fraktkostnaderna nere så mycket som möjligt. Det kan man göra med en öppen och bra konkurrens. Jag är övertygad om att Konkurrensverket också kommer att hålla ögonen på det här.
Herr talman! Det tror jag också. Ingen är glad åt de höjningar som nu föreslås. Man säger att man måste göra på det här sättet för att täcka kostnaderna. Men om man i stället gjorde så att pengarna användes till de ökade kostnaderna i Gotlandstrafiken så skulle man komma ifrån bekymret med att det är företag som inte kör på Gotland som tjänar mest på Gotlandstillägget. Det är ingen, inte på Gotland i alla fall, som tycker om det här med att Gotlandstillägget står på fraktsedlar över hela landet. Det är dålig reklam för Gotland. Vi skulle gärna vilja se ett annat system, och Konkurrensverket har flera gånger pekat på att Gotlandstillägget borde försvinna. Men det har inte sagt att det skall tas bort utan att ersättas med någonting annat, utan det har sagt att man måste göra på ett annat sätt.

Herr talman! Sten Andersson har ställt en fråga med anledning av ett enskilt ärende där en person efter avslag på ansökan om uppehållstillstånd på grund av humanitära skäl hållit sig undan och sedan till slut fått uppehållstillstånd. Sten Andersson frågar mig om regeringen avser att verka för att familjemedlemmar som utvisas skall kunna återkomma och få asyl. I Sverige har vi höga ambitioner för utlänningsrätten. Den måste präglas av humanitet, förutsägbarhet och konsekvens i rättstillämpningen. För trovärdigheten är det viktigt att beslut som fattas också verkställs. Det är ett problem när någon som fått ett avslagsbeslut bekräftat i andra instans håller sig kvar i landet. Denna principiella uppfattning står inte i motsättning till att de humanitära omständigheterna i enskilda fall kan leda till uppehållstillstånd för den som hållit sig undan. Detta förutsägs också i lagen. Av utlänningslagen 2 kap. § 5b framgår att en ansökan om uppehållstillstånd får bifallas om ansökan grundar sig på omständigheter som inte har prövats förut i ärendet och på att det skulle strida mot humanitetens krav att verkställa beslutet om avvisning eller utvisning. Det är enligt min mening viktigt för att migrationspolitiken skall uppfattas som legitim att en konsekvent rättstillämpning förenas med stor känslighet för humanitetens krav. Detta har skett i det beslut som Sten Andersson tar upp. Jag vill framhålla att det i sådana fall inte är fråga om behov av asyl, dvs. om skydd mot risk för förföljelse eller liknande omständigheter i hemlandet. Det är fråga om humanitära skäl för uppehållstillstånd åt personer som på annat sätt är i en mycket allvarlig situation. Nya omständigheter i övrigt kan också ha tillkommit som får betydelse och där det nyss nämnda lagrummet är tillämpligt. Självfallet gäller de allmänna reglerna i utlänningslagen för anhöriginvandring också i detta fall. Dessa ger dock inte här någon rätt till återförening i Sverige, och regeringen avser inte att ta något sådant initiativ som Sten Andersson syftar på.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Jag erkänner att jag avsåg ett enskilt ärende, nämligen Sincaris. Det var i och för sig inte den här familjens riktiga namn när man sökte asyl i Sverige, utan man tog det först när man kom hit. Jag förstår att statsrådet inte kan gå i svaromål när det gäller ett enskilt ärende - även om jag har märkt mer än en gång att statsrådet när det passar gärna går in på enskilda ärenden.

Jag frågade i min interpellation om man i framtiden kunde tänka sig att även fäderna Sincari skulle få möjlighet att stanna. Det blir inte så säger statsrådet, men jag är inte säker. Dessbättre hade deras kvinnor och barn större kurage och initiativförmåga. De lever i dag i Turkiet, men familjefäderna finns någonstans i Sverige. Jag skall inte säga att detta är ynkligt, men nästintill i alla fall. Herr talman! Jag förstår att både Invandrarverket och Utlänningsnämnden i dag har stora problem. Den ena dagen beskylls de i medierna för att de inte följer lagen. Dagen därpå beskylls de för att de följer lagen. Det kan vara svårt att arbeta under sådana förhållanden. Ibland tänker jag att det skulle vara intressant om man bytte ut dessa 68 eller 70 kritiker som figurerar på olika debattsidor, och att de skulle få jobba hos Invandrarverket eller Utlänningsnämnden, och sedan se om det skulle bli bättre då. Statsrådet säger här att man kan basera humanitära skäl på nya familjeanknytningar eller på annat sätt. Då hoppas jag att statsrådet kan svara: På vilket annat sätt än med familjeanknytningar skall man kunna få stanna i Sverige? Vilka åtgärder är statsrådet beredd att vidta för att stödja Invandrarverket och Utlänningsnämnden? De har faktiskt i dag en ytterst besvärlig situation. Herr talman! Till sist vill jag ställa en fråga baserat på vad som har hänt de senaste dagarna. Det är kanske personligt. Jag kanske inte får svar på den, men jag ställer frågan i alla fall. Anser statsrådet att den som vid ett aktualiserat självmordsförsök inte kontaktar i första hand läkare eller ringer 90 000 har gjort allt för att förhindra ett ytterst tragiskt förlopp?
Herr talman! Jag tycker inte att det är rätt forum, och jag tycker att det är obehagligt att besvara den senaste frågan jag fick. Här är en människa som i djupaste förtvivlan har tagit till det yttersta av mänskliga handlingar och ändat sitt eget liv. Vad skall man då komma med för frågor egentligen? Skall man fråga om man inte har ringt till någon läkare innan, eller till Jag anser att vi som uppträder här i Sveriges riksdag har ett väldigt stort ansvar, inte minst i dessa oerhört svåra frågor som ytterst berör människors liv och öden. Sten Andersson är en man som ofta tar till orda i flyktingfrågor. Ibland påstår han sig föra folkets talan. Men det är svårt att utläsa något slags värme och solidaritet eller diskussion om flyktingskapets orsaker och fasor. Den här gången kritiserar han regeringens beslut att bevilja en förtvivlad ung människa uppehållstillstånd på grund av humanitära skäl. Om man läser hans interpellationsfråga ser man, menar jag, att han här från riksdagen sprider en uppfattning om att regeringen med sitt beslut ger en signal till de asylsökande att de inte skall respektera lagen utan fly undan myndigheter. Så står det i hans fråga. Är det så man skall diskutera flyktingpolitiken, genom fördomsfullhet och osanna påståenden? Det är klart att vi skall ha en debatt om flyktingpolitiken. Men låt oss här, i landets förnämsta debattforum, i Sverige riksdag, föra denna debatt på saklighetens och humanitetens grund. Jag kan försäkra alla här i kammaren, att i detta aktuella fall har regeringen efter noggrann prövning följt lagens bokstav om humanitetens krav.
Herr talman! Nu tyckte jag att statsrådet tog i så det knakade. Sten Andersson har inte visat värme och solidaritet. Jag bor i ett område i Malmö där majoriteten består av bebyggare som kommer från länder utanför Europa. Jag har varit aktiv inom facket och blivit omvald gång efter gång på en avdelning där majoriteten bestod av människor som kommit från länder utanför Norden. Jag har inte stått här och gjort osanna påståenden. Jag tycker att det är tråkigt att statsrådet måste sjunka till den nivån. Jag håller med om att det var mycket tragiskt det som hände häromdagen. Men det jag frågade om gällde något annat. Jag anser att den här personen har blivit en bricka i spelet. Om någon är på väg att avlida finns det inget skäl i världen att i första hand ringa till en journalist och inte ringa till 90 000. Om det kallas för att ha brist på värme att ha den uppfattningen är jag i så fall stolt att ha den. Det statsrådet står här och säger i dag är: Om du själv tycker att du har skäl att strunta i den lag som Sveriges förnämsta församling, som statsrådet själv har sagt här, har beslutat; göm dig, och du har en stor chans att få stanna. Det är bevis för att det i dag finns många människor som är "på rymmen" i Sverige därför att de har nåtts av signaler att strunta i de beslut som svenska myndigheter har fattat. Då har de möjlighet att få stanna i Sverige. Herr talman! Till sist: Kom inte och tala med mig om värme och solidaritet! För min del bryr jag mig icke det minsta om att en människa är brun, svart, gul, blå eller vit. Det är hennes handlingar jag kritiserar i de fall hon agerar som vi menar är fel. Den debattmetod som statsrådet i dag använde var låg. Jag skall lova att återkomma. Jag tror också, baserat på undersökningar som jag har fått från riksdagens utredningstjänst, att en majoritet av svenska folket dessbättre stöttar mina åsikter. Jag kommer tillbaka.
Herr talman! I det enskilda fall som Sten Andersson tog upp finns det ingenting av en signal om att andra asylsökande som har fått avslag skall springa till skogs, som det står i Sten Anderssons fråga, och därigenom gömma sig och på sikt få uppehållstillstånd. Tvärtom står det att beslutet var grundat på noggrann prövning av denna enskilda människas mycket allvarliga situation och nya omständigheter. Varje fall är unikt och skall bedömas utifrån sina egna omständigheter. Det finns inga signaler till andra i det här fallet. Jag menar att de som gömmer sig borde träda fram. Jag menar också, i det refererade fallet med familjerna, att fäderna som har gått under jorden bör komma fram och återförena sig med sina familjer. De behöver dem. Men det har ingenting att göra med den här unga människans situation. Personen befann sig i ett oerhört allvarligt läge, och fallet prövades enligt lagens bokstav om humanitetens krav.

Herr talman! Jag måste tillstå att jag kan beskyllas för att vara konservativ, men jag står för det i det här fallet. Här har en familj fått ett utvisningsbeslut baserat på Europas mest generösa asyl och flyktinglagstiftning. Männen i familjen springer till skogs. Kvinnorna och de små barnen har inte samma initiativförmåga. De blir "deporterade" till Turkiet. Jag vill kalla det för ynkedom, och det står jag för. När det gäller det sista som statsrådet reagerade så skarpt på - om den tragiska händelse som skedde häromdagen - vill jag ställa en fråga. Anser statsrådet - och nu är jag allvarlig - att om en människa befinner sig på den yttersta kanten av livlinan, skall då den som får reda på att så är fallet inte göra allt vad den förmår för att försöka att hjälpa och rädda den personen? Kan det vara korrekt att inte rädda, att inte kontakta läkare, ambulans, sjuksköterska eller 90 000, utan i stället ringa till en journalist? Vad har en journalist att ge i det fallet? Jag förstår att frågan är svårt att svara på för statsrådet, men jag anser fortfarande att Shakeri är en bricka i ett spel för dem som kritiserar svensk asyl och flyktingpolitik.

Herr talman! Per Rosengren har frågat näringsministern om vilka åtgärder han kan tänka sig för att lösa de mest akuta problemen för de minsta företagen med anledning av den förlängda arbetsgivarperioden i sjuklönesystemet. Vidare har Gullan Lindblad frågat om näringsministern ämnar förelägga riksdagen ett nytt förslag rörande sjuklöneperioden eller återta detsamma. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på båda dessa frågor. Eftersom frågorna båda avser den förlängda sjuklöneperioden besvarar jag frågorna i ett sammanhang. Regler om sjuklön infördes den 1 januari 1992. Ett av syftena med de nya reglerna var att öka arbetsgivarens ansvar för de anställdas arbetsmiljö och hälsa samt att tillförsäkra de anställda en mer rättvis kompensation för inkomstförluster till följd av sjukdom. Avsikten var också att skapa ett effektivare sätt att administrera den korta sjukfrånvaron. Genom att på ett differentierat sätt öka arbetsgivarnas kostnader bör de nya reglerna dessutom stimulera till förebyggande arbetsmiljöinsatser liksom till tidiga och aktiva rehabiliteringsåtgärder. Enligt vad som framkommit av bl.a. Riksförsäkringsverkets uppföljning av införandet av en sjuklöneperiod har införandet av en sjuklöneperiod inneburit stora fördelar såväl för den enskilde som för arbetsgivare och försäkringskassan. Bl.a. har den enskildes kompensation för inkomstbortfall vid sjukdom förbättrats. Vidare framgår att administrationen i stort fungerar tillfredsställande. Bortsett från vissa enstaka gränsdragningsproblem gör regeringen bedömningen att införandet av en sjuklöneperiod i allt väsentligt har visat sig vara positivt. Regeringen konstaterar samtidigt att det rehabiliteringsansvar som infördes för arbetsgivarna den 1 januari 1992 inte fungerat på det sätt som avsetts. Det finns därför skäl att ge arbetsgivarna starkare drivkrafter att fullgöra sin rehabiliteringsskyldighet. Även arbetsgivarnas förebyggande arbete bör kunna utvecklas. För att stärka arbetsgivarnas ansvar för det tidiga och aktiva rehabiliteringsarbetet anser regeringen att det finns starka skäl att förlänga sjuklöneperioden och därigenom bättre koppla samman ansvaret för att vidta åtgärder med kostnadsansvaret för sjuklön. Företag med få anställda har en möjlighet att försäkra sig hos försäkringskassan mot sjuklönekostnader avseende tid fr.o.m. den tredje ersättningsdagen. Regeringen bedömer att den nuvarande försäkringen för små företag fungerar tillfredsställande. Regeringen föreslog därför att arbetsgivare vars sammanlagda lönekostnader under ett kalenderhalvår inte beräknas överstiga 100 gånger det för året gällande basbeloppet skall kunna försäkra sig mot kostnader för sjuklön. Riksdagen höjde i sitt beslut beloppet till I och med regeringens förslag om en förlängd sjuklöneperiod bedömer regeringen att vikten av att teckna försäkring kommer att öka. Det är därför viktigt att arbetsgivarna informeras om försäkringen. Gullan Lindblad har tagit upp frågan om arbetsgivarnas kompensation för de ökade kostnader som en sjuklöneförlängning innebär. Utifrån vad regeringen erfarit samt enligt regeringens egna beräkningar kan sjukfrånvaron uppskattas ha minskat med 20-30 % sedan sjuklöneperioden infördes 1992. Denna minskning av sjuklönekostnaderna har i allt väsentligt kommit arbetsgivarkollektivet till godo. Regeringen har beräknat denna kostnadsminskning till minst ca 3 miljarder kronor. Regeringen anser att arbetsgivarkollektivet bör kompenseras med hälften av den totala kostnaden som en förlängning av sjuklöneperioden innebär, dvs. Regeringen är för närvarande inte beredd att föreslå några ändringar med anledning av den förlängda sjuklöneperioden. Med anledning av den oro som har uttryckts från olika håll kommer regeringen dock att noga följa effekterna av den förändrade sjuklöneperioden.

Herr talman! Interpellationen är som sagt egentligen ställd till Anders Sundström, med anledning av ett uttalande som han har gjort för Företagsriksdagen. Där sade han nämligen att förlängningen är ett problem för de mycket små företagen och att regeringen skall försöka hitta en lösning som är mjukare för dem. En förutsättning, sade han, är att man hittar en annan inkomstkälla. Jag får naturligtvis tacka statsrådet Klingvall för svaret, men jag hade faktiskt varit mer intresserad av en näringspolitisk debatt i detta sammanhang. Det handlar mindre om socialförsäkringspolitik och mer om näringspolitik, om hur vi skall skapa arbetstillfällen i landet. Jag menar alltså att ett förslag som detta inte gynnar sysselsättningen särskilt mycket, snarare tvärtom. Vissa saker i Maj-Inger Klingvalls argumentation ställer jag upp på. Det är nog klarlagt att arbetsgivarinträdet som sådant sedan det infördes har inneburit att arbetsgivarna som kollektiv har blivit överkompenserade. Men man skall också vara medveten om att de små företagen redan tidigare hade en lägre sjukfrånvaro än de större företagen, relativt sett. Det innebär att det är de största företagen som verkligen har tagit hand om överkompensationen. Samtidigt hör vi Soialdemokraterna gå ut och säga att det är i de minsta företagen som sysselsättningen skall tryggas, att det är dem vi skall satsa på och där de framtida jobben finns. Problemet är att ju mindre företagare man är, ju större problem får man med att ta hand om den här typen av beslut som gäller det förlängda arbetsgivarinträdet. Vänsterpartiet har föreslagit att vi skall undanta företag med mindre än fem anställda från arbetsgivarinträdet. Det är ett försök att skapa incitament för en ökad sysselsättning. Vi tror att det är fel att skapa nya hinder för de allra minsta företagen. De kan ta en försäkring. Ja, de kan betala in 1,6 % av årslönen. Det innebär ungefär 13 000 per år för en företagare med fyra anställda. Det är en ganska tuff kostnad att ta. Jag förstår om företagaren vill chansa och hoppas att de anställda är sjuka litet mindre så att han på så sätt kommer undan litet billigare. Jag ställer mig litet frågande till vissa formuleringar i svaret: "Bl.a. har den enskildes kompensation för inkomstbortfall vid sjukdom förbättrats". Jag skulle vilja ha reda på hur man har kommit fram till detta. Två meningar senare står det: "Bortsett från vissa enstaka gränsdragningsproblem gör regeringen den bedömningen att införandet av en sjuklöneperiod i allt väsentligt har visat sig vara positivt." Jag skulle vilja höra var dessa gränsdragningsproblem finns. Jag tror att det finns just i fråga om de allra minsta företagen. Rehabiliteringsskyldigheten har alltså inte fullföljts av de större företagen i den utsträckning man hoppades, trots att det var ett av argumenten för att införa systemet. Slutligen ställer jag frågan: Hur stämmer Anders Sundströms uttalanden som jag nyss återgav överens med slutklämmen i interpellationssvaret - att man inte för närvarande är beredd att föreslå några ändringar med anledning av den förlängda sjuklöneperioden?
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Men jag tycker också som Per Rosengren - att detta kanske mer är en näringspolitisk än en socialpolitisk fråga. Därför hade också jag ställt min interpellation till statsrådet Sundström. Statsrådet Klingvall och jag har tidigare diskuterat denna fråga. Det svar jag får i dag gör mig inte mycket gladare än tidigare. Jag hade hoppats att det var ett omtänkande på gång i regeringen. Precis som statsrådet säger råder det nämligen stor oro bland såväl företagare som arbetstagare med anledning av den förlängda sjuklöneperioden. Näringsministern har gjort uttalanden som utan tvekan gett vissa förhoppningar. Knappt en vecka efter att riksdagen fattat beslutet sade han att den förlängda sjuklöneperioden kan skapa problem för de små företagen och att vi skall försöka hitta en mjukare lösning. Detta sade han i anslutning till småföretagarriksdagen. Men det råder delade meningar om detta inom socialdemokratin, sägs det i en artikel i tidningen Näringsliv den 31 oktober. Detta är inget ovanligt - vi är ganska vana vid att riksdagen först fattar beslut som sedan tas tillbaka för att diskuteras! I denna fråga hade det varit bra med ett omtänkande. I tidningen Näringsliv den 15 november sägs det att den förlängda sjuklöneperioden kommer att bli dyr för småföretagarna. Ett sjukfall som varar en månad kostar drygt 8 000 kr mer nästa år. Lönekostnaderna kommer att stiga med ca 0,5 % enligt SAF:s beräkningar - och detta i en tid när vi behöver massor av nya arbetstillfällen! Ett obegripligt beslut, säger t.ex. Bo Sundström, som är konditor och VD för Husums Konditori AB. Han är ordförande för Norrlands bageri och konditoriförening, och får massor av samtal från småföretagare som inte begriper hur vissa politiker har kunnat bära sig så idiotiskt åt. De måste leva så långt från verkligheten att de inte har en aning om hur saker och ting fungerar, menar han. Det är ord och inga visor från en person som lever mitt i verkligheten. Statsrådet Klingvall tar upp fördelar med det tidigare sjuklöneförslaget. Det systemet kan jag väl, eftersom jag var en av konstruktörerna. Jag satt med i den utredning som lade fram förslaget för riksdagen. Men den nya perioden är ju dubbelt så dyr som den första, eftersom de begynnande långtidssjukfallen finns här. Från arbetsgivarhåll hade man varit positivt inställd till en förlängning under förutsättning att konstnadsneutralitet rått. Men det gör det inte längre. Försäkringsskyddet är inte rimligt i kostnadshänseende. Det kommer att kosta ca 2,5 % av årslönesumman nästa år enligt SAF:s beräkningar. Det är inte heller fler än 8 000 företag som har ansett sig kunna teckna försäkringen. Men det är inte bara företagen som är oroliga. Jag fick häromdagen ett brev från Stiftelsen Arbetsskadeforum där man skriver: "Genom att öka arbetsgivarperioden har det gjorts ännu svårare att kunna anställa sjuka med handikapp på grund av ökade kostnader för företaget." Detta var också en av anledningarna till att vi moderater sade nej till och reserverade oss mot den förlängda arbetsgivarperioden. Statsrådet talar vacker om rehabilitering. Det kommer tyvärr inte att handla om ökad rehabilitering, utan om ökad utslagning från arbetslivet.

Herr talman! Om jag får säga som Gullan Lindblad så tillhörde också jag en av konstruktörerna av sjuklönereformen en gång i tiden. När den infördes 1992 var samtliga partier överens om att den skulle vara kostnadsneutral, precis som statsrådet säger. Jag delar statsrådets uppfattning om att sjuklönereformen skulle skapa incitament för att förbättra rehabilitering och arbetsorganisation i företaget. Men det kostar pengar. Om ett företag hade lägre sjukfrånvaro hos sina anställda var faktiskt avsikten den att arbetsgivarens insatser också skulle komma företaget till godo rent ekonomiskt. Det nuvarande förslaget ger, som vi vet, bara kompensation i tre av de fyra veckorna. Staten vill alltså ta tillbaka den morot vi skapade, som skulle ge god arbetsmiljö och god arbetsorganisation i form av lägre sjukfrånvaro och därmed också minskade kostnader. Nu säger regeringen att arbetslösheten skall halveras. Då är min fråga densamma som Gullan Lindblads: Vad är det för småföretag som statsrådet ser framför sig som kommer att våga nyanställa när regler som det fattats beslut om i stor enighet inte står sig i mer än några få år? Vi i Folkpartiet avvisar en förlängning av sjuklöneperioden framför allt därför att vi inte tycker att resultatet av de två veckorna har utvärderats. Hur mycket av den minskade sjukfrånvaron beror på sjuklönen, och hur mycket beror på dåliga konjunkturer och hög arbetslöshet? Hur har det gått med arbetsmiljön i företagen? Är den sämre eller bättre än tidigare? Och kanske det allra viktigaste, och som Gullan Lindblad också var inne på: Vad händer med kroniker som ofta är sjuka, och med handikappade som vill in på arbetsmarknaden? Får dessa grupper en chans, eller innebär den icke kostnadsneutrala sjuklöneförlängningen att de får ytterligare svårigheter så att ännu fler av dem som har det sämst ställt ställs utanför den öppna arbetsmarknaden? Jag har några frågor till statsrådet. Har regeringen utvärderat dessa effekter, och känner man till resultatet? Statsrådet säger att arbetsgivarens ansvar för rehabilitering skall stärkas och att man därför vill införa denna reform. Anser statsrådet att om man lägger större bördor på företagen - inte minst de små - ökar deras förmåga att ta ett större ansvar för rehabiliteringen? Jag anser att det är tvärtom. Avser regeringen att ta reda på de fakta som finns om hur småföretagen klarar fyra veckors arbetsgivarperiod och hur de arbetshandikappade har påverkats, eller kommer att påverkas, av sjuklöneförlängningen? Hur skall företagen motiveras att förbättra rehabilitering och arbetsmiljöer med de minskade resurser de har till godo?

Herr talman! Som jag sade i inledningen finns det i dag inga planer på att gå in och ändra i ett beslut som ännu inte har trätt i kraft. Däremot skall regeringen naturligtvis mycket noga följa effekterna av den förlängda sjuklöneperioden. Jag vill på nytt betona några av skälen till förlängningen. För det första gäller det att skapa starkare drivkrafter för arbetsgivaren att fullgöra sitt rehabiliteringsansvar. Långtidsjukfallen blir inte dyrare än de första 14 dagarna eftersom det är så många fler som är sjuka kort tid, Gullan Lindblad. Däremot ger naturligtvis en 28 dagars arbetsgivarperiod ett mycket kraftigt incitament att satsa på rehabilitering, eftersom det är det sätt arbetsgivaren har för att minska kostnaderna för just långtidsjukfallen. För det andra gäller det att utveckla det förebyggande arbetet för att sjukdom och ohälsa inte skall uppstå. För det tredje är detta också finanspolitiskt. Den första 14-dagars sjuklöneperioden var faktiskt inte kostnadsneutral, Sigge Godin. Det har gjorts en beräkning som visar att arbetsgivarna kompenserades med 3 miljarder kronor i positiv riktning. Bl.a. innebar införandet av sjuklöneperioden att sjukfrånvaron minskade med ungefär 170 000 personer. Det har självfallet gett en stor vinst. Nu försöker vi rätta till det genom att inte fullt ut kompensera de ytterligare 14 dagarna. Vi kompenserar dem till hälften. Vinsten för arbetsgivaren är fortfarande 2 miljarder. Det är viktigt att betona att också det här är ett inslag i programmet för sanering av statens budget, där också arbetsgivarna får ta en del av saneringen. Sedan vill jag gärna kommentera frågorna om hur det kommer att gå för småföretagarna. Vid årsskiftet kommer småföretagarna att få en sänkning av skatterna med över 3 miljarder. Det jag syftar på är att det riskkapitalavdrag vi har i dag kommer att ersättas med en permanent lättnad i ägandebeskattningen med inriktning just på små och medelstora företag. Det är en skattesänkning på över 3 miljarder. Till det kommer sänkningen av arbetsgivaravgiften med 5 % för lönesummor upp till 600 000, vilket motsvarar ungefär tre anställda. Till det kommer att egenavgiften sänks med 5 % för egenföretagare upp till 180 000. Det betyder 2,1 miljarder för 1997 till småföretagen och 2,3 miljarder för 1998. En ytterligare satsning på småföretagen är den miljard till småföretagsutveckling som under en period av tre år skall användas till utveckling, förnyelse och tillväxt. Det handlar alltså om en rejäl satsning på de små företagen i vårt land.
Herr talman! Jag kanske skall ställa de frågor som jag ställde inledningsvis en gång till. I svaret säger statsrådet: Bl.a. har den enskildes kompensation för inkomstbortfall vid sjukdom förbättrats. Jag undrar då: Hur har det skett? Vidare sägs det att regeringen bortsett från vissa enstaka gränsdragningsproblem gör den bedömningen att införandet av sjuklöneperioden i allt väsentligt har visat sig vara positivt. Vilka gränsdragningsproblem talar statsrådet då om? Småföretagen kommer att kompenseras med 3 miljarder sägs det, och så nämner statsrådet att riskkapitalavdraget kommer att ersättas med skattelättnader för aktiebolagen. Men de enskilda firmorna och handelsbolagen då? De får inte motsvarande sänkning. De enskilda firmorna får 5 % upp till 180 000, som motsvarar de 5 % som alla företag får upp till 600 000. Det blir väl ungefär i proportion, dvs. den enskilda företagaren får också del av dessa 5 %. Problemet är just de enskilda firmorna och handelsbolagen. De drabbas ju här, och dem kan inte statsrådet kompensera genom att tricksa med ersättning för riskkapitalavdraget. Jag kan hålla med statsrådet om att det är viktigt med starkare drivkrafter för rehabilitering. Det är också väldigt viktigt att utveckla det förebyggande arbetet. Det är också viktigt att vi har ett finanspolitiskt perspektiv i det hela. Jag håller med om dessa beräkningar. Jag tror att det stämmer ganska bra att företagarkollektivet blev överkompenserat med ungefär 3 miljarder, men det mesta av de här pengarna hamnade ju hos de stora företagen. De små företagen överkompenserades i väldigt liten utsträckning. Vad man nu gör är att skapa ytterligare hinder för nyanställningar. En fråga är naturligtvis också: Vem skall man lita på hädanefter? Vilken regeringsföreträdares utsagor är det som gäller? Jag hoppas för demokratins skull att det är det som sägs här i kammaren som gäller. Men då kan man fråga sig hur näringsministern inför ett fullsatt företagarauditorium kan stå och säga följande: Förlängningen är ett problem för de mycket små företagen - de mycket små företagen. Vi skall försöka hitta en lösning som är mjukare för dem, men en förutsättning är att vi hittar en annan inkomstkälla. Inkomstkällan är inte svår att hitta. Vi har precis hört att man för aktiebolagen och de kanske litet större företagen som ersättning för riskkapitalavdraget föreslår skattelättnader på 3 miljarder kronor för små och medelstora företag. Men kunde man inte plocka bort företag med mer än 20 anställda när det gäller den 5-procentiga reduceringen? Det skulle faktiskt innebära en besparing på mellan 300 och 400 miljoner. Att sedan helt undanta företag med mindre än fem anställda från arbetsgivarinträdet skulle kosta ungefär lika mycket. Jag har finansieringen klar. Den är statsfinansiellt neutral. Dessutom ligger den inom samma utgiftsområde. Statsrådet borde alltså prata med näringsministern och tala om för honom att det finns en lösning, ett sätt för honom att uppfylla de löften han lämnade vid företagarriksdagen.
Herr talman! Jag kanske inte delar Per Rosengrens uppfattning helt och hållet när det gäller de besparingsförslag han lägger fram. Däremot påpekade jag redan när vi antog förslaget här i kammaren att det är rätt intressant att Vänsterpartiet är mer intresserat av de små företagen än regeringspartiet och Centerpartiet. Där finns i varje fall konstruktiva idéer, vilket jag saknar från regeringshåll. De företag jag framför allt talar för är de riktigt små företagen, de som vi alla hoppas skall uppstå på väldigt många ställen och kunna växa sig större och större. Med den här pålagan är det tyvärr så - och jag har fått många, många samtal om detta från hela landet - att man helt enkelt inte vågar starta företag. Man vågar inte satsa. Visst är det viktigt med starka drivkrafter för rehabilitering och att utveckla det förebyggande arbetet, men då borde vi kanske satsa mer på rehabilitering och inte, som vi har gjort på senare år, helt enkelt spara på det området. Jag tycker nog tyvärr att det närmast handlar om att klämma åt företagen. Det må så vara att man har gjort vissa satsningar, men de är alldeles för små och också delvis tidsbegränsade. Regeringen kan inte ha varit okunnig om de negativa effekterna av det beslut vi nu talar om, de negativa effekterna av sjuklöneperioden. SAF har redan sedan i påskas, när förlängningen aviserades, uppvaktat såväl regeringspartiet som Centerpartiet i frågan. Regeringen och riksdagsmajoriteten har som jag ser det helt enkelt handlar mot bättre vetande, och det är anmärkningsvärt, med tanke på de vackra ord som yttras om småföretag i olika sammanhang. Statsministern deklarerade ju exempelvis i regeringsförklaringen att företagandet skall främjas och regelsystemet anpassas till de små företagen. Nu är det ju faktiskt så att riksdagsmajoriteten tvingar företagen och de enskilda försäkrade att överfinansiera sjukförsäkringen, som har ett överskott på ca 22 miljarder kronor. Detta är oskäligt och leder till högre arbetskraftskostnader. Nog borde några miljoner i så fall kunna användas till ett skäligt skydd för de minsta företagen. Försäkringen är i dag alldeles för dyr. Man kan helt enkelt inte ta den. Som jag sade tidigare är det också bara 8 000 företag som har ansett sig ha råd med försäkringen. Har regeringen några planer på att ta upp den här frågan, att förbättra möjligheterna för de små företagen att över huvud taget kunna försäkra sig mot de ökade utgifterna? Jag frågar sedan än en gång: Tror verkligen statsrådet att det blir fler arbetstillfällen med det sjuklönebeslut som vi har fattat? Tyvärr - jag tror det inte.
Fru talman! Det är intressant att höra statsrådet säga precis det som statsministern och näringsministern och resten av regeringen alltid säger: Nu skall vi sänka skatterna, nu skall vi sänka arbetsgivaravgifterna, för nu skall det bli tillväxt och fler jobb, företagen skall ha bättre konkurrensförmåga, osv., osv. Det är väl jättebra, men man kan inte ta med den ena handen och ge med den andra. Vad blir resultatet då? Man har ju kommit överens om en reform som framför allt småföretagen var väldigt skeptiska till när den sattes i sjön 1992. Småföretagarna sade då att detta skulle komma att bli en förlust för dem, men de har nu tystnat, och jag tycker mig se att de har klarat sig någorlunda drägligt. Jag tror att Per Rosengren har rätt när han säger att det är de stora företagen som har kapat hem vinsterna genom sjuklönereformen. Då kan man inte bara lägga på företagarna en vecka till, som de själva skall betala för. Det funkar inte. Då får man inte ett rationellt och effektivt företag. Man får på det viset inte företaget att anställa fler människor, och de får sämre konkurrensförmåga. Gullan Lindblad nämnde bagaren i Örnsköldsvik som sade att han skulle slå igen sitt företag. När jag talade med människor där uppe för en timme sade de att det inte bara gäller det företaget, utan att det finns fler exempel på småföretagare som inte orkar längre och därför får ge upp. Det här betyder att det inte blir någon bättre rehabilitering i företagen, eftersom man inte har någon morot, något positivt att ge. Det ökar inte tillväxten i företagen, det ökar inte konkurrensförmågan, och det ökar inte sysselsättningen. Regeringen har därmed misslyckats med bekämpandet av arbetslösheten. Det är min åsikt i den här frågan.

Fru talman! Jag skall svara på några frågor. Sjuklöneersättningen är ju mer fördelaktig än vad sjukpenningförsäkringens ersättning var när sjuklöneperioden infördes 1992. Gränsdragningsproblemen handlar bl.a. om möjligheten att ta den här egenförsäkringen, där det ju finns en gräns - det var förut 90 basbelopp och blir nu 130 basbelopp. Sedan finns det naturligtvis också gränsdragningsproblem som har att göra med hur hög sjukfrånvaro man har på de olika företagen. Detta påverkar naturligtvis situationen för företagen. De företag som satsar på förebyggande arbete, på rehabiliteringsinsatser som är hälsofrämjande, är också de som klarar av en sjuklöneperiod bäst. Till Gullan Lindblad vill jag säga att jag tror att det som är ett problem för många små företag kanske inte i första hand är kostnaderna för sjukdom utan svårigheten att sätta in kompetent arbetskraft på den plats som står tom när någon är sjuk. Det tror jag är en avgörande kostnad för ett litet företag. Verklighetsbilden är något man kan fundera över. Vad gäller arbetsgivarnas rapportering till försäkringskassorna kan man notera att 65 % av antalet arbetsgivare med färre än 50 anställda inte har aviserat någon sjuklöneperiod under åren 1992-1995. Ungefär 100 arbetsgivare med 50 anställda eller fler har heller inte aviserat någon sjuklöneperiod. Jag tror att det är oerhört viktigt att de rapporteringsrutiner som finns verkligen efterlevs. Vi behöver nämligen ha ett bättre underlag för rehabiliteringsverksamheten, och framför allt behöver vi ett bättre underlag för den uppföljning som är Riksförsäkringsverkets ansvar. Sigge Godin talar om starkare drivkrafter för rehabilitering. Det är naturligtvis en viktig fråga. Företagen tjänar också i ännu högre grad på att satsa på rehabilitering när sjuklöneperioden är 28 dagar, eftersom det är långtidssjukfallen som står för de största kostnaderna. Vi kan i dag inte veta vilka effekterna för de små företagen kommer att bli. Beslutet har ännu inte trätt i kraft. Det jag ser framför mig är naturligtvis helheten. Den kommer att bli avgörande för småföretagarnas möjligheter. Då tänker jag på skattelättnaderna och sänkningen av arbetsgivaravgiften, som ger mest till småföretagen och som träder i kraft samtidigt. Det är först då som vi kan avläsa effekterna. Sedan är det också viktigt att konstatera att den förlängda arbetsgivarperioden omfattar alla arbetsgivare. Men det stöd som jag nu har beskrivit riktar sig till de små och medelstora företagen.
Fru talman! Till det sista först. Jag försökte förklara för statsrådet att de allra minsta företagen, samtliga handelsbolag och enskilda firmor inte påverkas av ersättningen för riskkapitalavdraget. Det är bara aktiebolag som det handlar om. De 3 miljarder som ni spenderar där går till aktiebolagen, och alla dem som startar enskild firma och handelsbolag, dvs. de som skall köra i gång ny verksamhet, missar ni helt. Jag fick inte något svar på mina frågor. Att kompensationen för inkomstbortfallet har förbättrats kan möjligen bero på att man får pengarna snabbare då man inte behöver rekvirera dem från försäkringskassan. Det kan vara detta det beror på eller på att man inte anmält ändrad inkomst till försäkringskassan tillräckligt snabbt. Någon annan förklaring kan jag inte hitta. Gränsdragningsproblemet gällde bara om det skall vara 100 gånger basbeloppet eller 130 gånger basbeloppet. Jag trodde att gränsdragnigsproblemen snarare handlade om de små företagens problem, dvs. var man skulle dra gränsen för dem. Jag fick inte heller någon kommentar till vårt förslag till finansiering, där vi faktiskt tar bort en del av överkompensationen för de större företagen och ger till de mindre. Slutligen vill jag säga att vi måste våga pröva alla uppslag när det gäller näringspolitiken om vi skall nå målet om en halverad arbetslöshet till år 2000. Som jag befarade har det här blivit mer en socialförsäkringsdebatt. Min intention var att ha ett näringspolitiskt resonemang kring detta utifrån Anders Sundströms uttalande på företagarriksdagen. Det är litet synd med tanke på att det han sade där var anledningen till interpellationen. Men jag får ändå tacka för svaret.
Fru talman! Även jag kan konstatera att jag inte fått svar på mina frågor om effekterna av sjuklöneförslaget och om en möjlig förändring så att de små företagarna får råd att skaffa denna försäkring, som ju är nödvändig. Om man ser arbetsgivarna som ett kollektiv - och det är svårt att lägga en försäkring på ett annat sätt - är det de stora företagen som blir kompenserade. Där håller jag med Per Rosengren. De riktigt små vågar helt enkelt inte starta ett företag och anställa någon. Tänk om denna människa blir sjuk med en gång hon eller han blir anställd! Då råkar man ut för en väldigt dryg kostnad utan att man har någon arbetskraft. Självklart vågar man då inte. När det gäller sjuklönen över huvud taget klaffar rapporteringen tyvärr inte helt. Därför kan man dra felaktiga slutsatser. Jag tycker att regeringen nu måste ta sig en väldigt allvarlig fundering över de små företagens situation. Det här kommer inte att bidra till fler nya företag, utan tvärtom är det ett effektivt hinder för att små nya företag skall startas som vi alla är så beroende av om vi skall kunna minska arbetslösheten. Statsrådet talade om att förebygga. Jag får höra att vi moderater föreslår karensdagar. Där handlar det om att vi enskilda personer som är långtidsfriska skall kunna ta ett ökat ansvar. Men i det här fallet handlar det om att öka antalet arbetstillfällen. Arbetsgivarna skall ha möjlighet att göra detta. Med det här beslutet blir resultatet det motsatta.
Fru talman! Per Rosengren var inte nöjd. När det gäller sjuklönen kan jag vara något mer tydlig och säga att den inte har något tak, vilket naturligtvis är till stor fördel för den enskilde. För övrigt är det viktigt att framhålla att i en uppföljning av ett beslut ligger alltid en prövning av om effekterna har blivit de avsedda eller inte. Det är regeringens avsikt med den uppföljning som skall följa på förlängningen av arbetsgivarperioden. Jag är övertygad om att småföretagarna tycker att det är bra med låga räntor, låg inflation och ordning på statsfinanserna. Jag menar också att ingen grupp i samhället får förbättringarna i kölvattnet på konjunkturuppgången tidigare än småföretagarna. Vi har pressat ned underskotten, tagit bort inflationen ur ekonomin och fått ned räntorna, och det tänker vi inte släppa greppet om. Det gynnar företagsamheten och en långsiktig positiv utveckling för företagen i Sverige.

Fru talman! Den 2-7 november avlade jag ett officiellt besök Kina på inbjudan av den kinesiske premiärministern. Jag åtföljdes under besöket av näringsministern, ett mindre antal tjänstemän från regeringskansliet samt ett sjuttiotal företrädare för det svenska näringslivet. Resan till Kina hade tre huvudsakliga syften. För det första att föra en politisk dialog med de kinesiska ledarna om frågor av gemensamt intresse. För det andra att i konkreta ordalag diskutera situationen för de mänskliga rättigheterna i Kina. För det tredje att främja det svenska näringslivets ansträngningar på den kinesiska marknaden. Jag vill i dag sammanfatta resultaten av besöket på vart och ett av dessa tre områden. Jag är tacksam för att jag har fått riksdagens tid till detta. Under mina samtal med presidenten Jiang Zemin och premiärminister Li Peng diskuterades en rad viktiga politiska frågor. Bl.a. tog jag upp frågan om Hongkongs framtid. Jag underströk den vikt som den svenska regeringen fäster vid att Hongkongs nuvarandes roll som ekonomiskt och finansiellt centrum bibehålls även efter den 1 juni 1997. Vi diskuterade också ett möjligt samarbete i FN:s säkerhetsråd under den kommande tvåårsperioden. På området mänskliga rättigheter vill jag redovisa följande. Under överläggningarna framhöll jag med skärpa den svenska regeringens avståndstagande när det gäller den kinesiska regeringens behandling av politiska och religiösa dissidenter. Jag betecknade denna som oacceptabel. Jag tog också upp situationen i de kinesiska barnhemmen, och jag framförde den svenska uppfattningen om deras flitiga användande av dödsstraffet. I ett privat samtal med premiärminister Li Peng tog jag upp fallet Wang Dan. Under mitt besök överlämnades vidare en lista på ett tiotal kinesiska dissidenter. För dem krävde den svenska regeringen frigivning, strafflindring eller sjukhusvård inom eller utom Kina. Jag vill också särskilt nämna det avtal med Raoul Wallenberginstitutet och ett kinesiskt institut som undertecknades i samband med mitt besök. Detta avtal innebär ett utökat samarbete när det gäller utbildning i grundläggande mänskliga rättigheter för personal inom den kinesiska rättsapparaten. Sammanfattningsvis kan jag säga att det är ytterst få stater om ens några som har kunnat uppnå en så konkret dialog med Kina om mänskliga rättigheter. För näringslivets del tror jag att det inte är en överdrift att säga att besöket var mycket framgångsrikt. Ett tiotal kontrakt på sammanlagt flera miljarder kronor undertecknades. Vidare kunde jag ta upp ett antal konkreta problem som svenska företag stött på under sitt arbete i Kina, däribland bristande respekt för upphovsrättsregler och otillräcklig lagstiftning på några områden. I vissa fall ledde mina samtal till att rättelser omgående vidtogs från kinesisk sida. Fru talman! Det var genomgången i sak om min resa. Så över till det politiska efterspelet här hemma. De senaste fjorton dagarna har präglats av en våldsam attack på regeringen i allmänhet och på min person i synnerhet. I den diskussion som följt har mina ord i Kina ofta vanställts. Låt mig därför till kammarens protokoll få föra exakt vad jag sade vid det fritt hållna lunchanförandet i Peking för en grupp svenska affärsmän: "För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet. Sedan skall det naturligtvis inte drivas så långt att man inte kritiserar exempelvis om det sker övertramp mot mänskliga rättigheter. Det är självklart. Där viker vi inte." Jag har aldrig lagt någon värdering i uttrycket politisk stabilitet. Jag har tvärtom noga framhållit att för att politisk stabilitet skall bevaras i Kina kommer det att krävas att det går en demokratisk utveckling till mötes, vidtar demokratiska reformer och öppnar sitt samhälle ytterligare. Det är en stabilitet som är förutsättningen för ekonomisk tillväxt. För att den skall bestå krävs demokratiska reformer. Så ser resonemanget ut. Det är ett resonemang som jag har kunnat konstatera har förts av fler svenska statsråd före mig i kontakter med Kina. Jag gjorde också en jämförelse mellan den ekonomiska utvecklingen i Kina och i Ryssland. För tydlighetens skull vill jag understryka att det i denna jämförelse givetvis inte ligger någon värdering av samhällssystemen i de båda länderna. Jag har aldrig hyllat eller lovordat den politiska stabiliteten i Kina. Det är absolut självklart att jag förordar den demokratiska utvecklingen i Ryssland framför den kinesiska enpartistaten. Fru talman! Det är naturligtvis så att jag gärna hade varit utan den här debatten. Den är smärtsam på många sätt, och enligt min uppfattning våldsamt överdriven. Den har skadat mig personligen, och den skadar givetvis också om vi fortsätter den Sveriges utrikespolitiska styrka. Därför finns det anledning att ha ett öppet samtal i riksdagen om vad som verkligen har sagts så att saker och ting klaras ut. Jag ville ha det här samtalet, och jag ville ha den här debatten. Men vi har också kommit till insikt om att vi före dagens debatt ville ha klarlagt om mina uttalanden strider mot tidigare svensk linje i Kinapolitiken. Därför bad jag utrikesministern att gå igenom vad som tidigare sagts från svenskt håll om stabilitet i jämförelse mellan Ryssland och Kina, Kinas ekonomi och om frågor rörande mänskliga rättigheter. Jag har nu tillsammans med utrikesministern i dag på morgonen fått möjlighet att informera utrikesnämnden, göra denna genomgång och dessutom lämna en redovisning för mitt besök i Kina. Vid nämndens sammanträde har därför diskuterats den svenska Kinapolitiken under 90-talet så som den uttolkats av företrädare för den socialdemokratiska regeringen och av den tidigare borgerliga regeringens representanter. Omkring de tidigare nämnda begreppen finns vägledande svenska regeringsuppfattningar att hämta ur samtalsanteckningar från perioden 1992-1994. Utrikesnämndens sammanträden är hemliga. Men jag kan ändå här i kammaren redovisa att Sveriges Kinapolitik ligger fast. Efter jämförelsen kan jag konstatera att det jag fört fram gott och väl ligger inom den ram som tidigare regeringar har satt upp under sina samtal med kinesiska företrädare. Inget av det jag förde fram under mitt besök i Kina strider mot den politik som tidigare förts. När jag går igenom anteckningarna bakåt finns en stark och rak svensk linje i frågor om mänskliga rättigheter i nästan alla de samtal som förts med kinesiska ledare. Över detta är jag naturligtvis stolt, och det är någonting som kan förena oss i denna kammare. Fru talman! Trots den enighet som råder i sak om Sveriges Kinapolitik har mitt besök i Kina fått unika konstitutionella konsekvenser. Måndagen den 4 november meddelade Folkpartiets partiledning följande: Om jag inte omedelbart och förbehållslöst tog tillbaka vad jag sagt vid lunchanförandet tidigare samma dag skulle man gå till riksdagen och begära misstroendeförklaring. Nu har Folkpartiet ännu i dag inte verkställt sitt hot, trots att det är gott och väl två veckor sedan man krävde att jag omedelbart och förbehållslöst skulle ta tillbaka mina ord. Misstroendeförklaringen, det tyngsta av våra konstitutionella instrument, används enligt min uppfattning i ett politiskt spel. Det är utomordentligt trist att politik i vårt land skall behöva föras på så vis. Jag fick aldrig ens en möjlighet att möta de partiföreträdare som ville ställa misstroendeförklaringen mot mig och ge min syn på saken innan de tillgrep detta kraftfulla instrument. Vi har stora och tunga arbetsuppgifter framför oss i riksdagen. Det gäller inte bara i riksdagen utan också i regeringen. Vi har frågorna om arbetslösheten och vården, och vi måste slå vakt om sunda statsfinanser. Det är ohyggligt stora och tunga arbetsuppgifter. Vi befinner oss i ett läge när alla goda krafter behöver samlas kring dessa angelägna uppgifter. Att då dras in i den här typen av strid är någonting som jag tror kan komma att drabba oss alla i kammaren i form av ökat främlingskap från dem som har valt oss. De förväntar sig nu att vi inte sysslar med att tillvita varandra uttalanden vi inte har gjort, utan faktiskt ägnar oss åt den absolut överskuggande uppgiften att få Sverige tillbaka till full sysselsättning igen och att få Sverige tillbaka till ett läge där välfärden är någonting som kommer varje människa till del. Det är för den uppgiften riksdagen är vald, och det är till den uppgiften som jag har satt all min kraft. Att jag nu tvingas att ta den här debatten är ingenting jag önskat. Jag beklagar det. Men å andra sidan skall tillfället användas för att rensa luften så att vi kan gå vidare med de frågor som Sveriges folk verkligen förväntar sig att vi löser.

Fru talman! När Sveriges statsminister uttalar sig internationellt företräder han hela folket. Vi vill gärna att den som bekläder Sveriges högsta politiska ämbete företräder en linje som är brett förankrad. Därför finns det en strävan till samförstånd i utrikespolitiken, vilket leder till speciella regler och traditioner. Göran Persson har med och under sin resa till Kina på flera sätt valt att bryta denna ordning. När det i somras framkom i massmedier att statsministern avsåg att besöka Kina, stod detta i strid med den linje som lagts fast i utrikesnämnden att inte ha besöksutbyte på statsministernivå eller högre med en regim som genomfört blodbadet på Himmelska fridens torg. Det har aldrig varit fråga om att bryta de ekonomiska förbindelserna med Kina, men handelsdelegationer som skickats dit har ansetts böra ledas av någon annan än statsministern. Väl i Kina gjorde Göran Persson uttalanden som bryter mot grunddrag i svensk utrikespolitik. Av okunnighet, eller i tron att det han sade var riktigt, har han prisat den politiska stabiliteten i Kina och i nedsättande ordalag gjort jämförelser med läget och utvecklingen i Ryssland. Uttalandet är fel i sak. Förtryck skapar inte stabilitet, Kina är inte stabilt, och den kinesiska statsledningen kan inte göra stabila femtonårsprognoser. All erfarenhet visar att en långsiktigt stabil samhällsutveckling måste bygga på att nationens framtid formas av dess medborgare. Det självförtroende förtryckaren visar kan aldrig dölja hans rädsla för folkets krav på frihet och rättvisa. Regimerna i DDR, i Sovjetunionen eller i det fascistiska Spanien var inte stabila. Den utomstående - eller den besökande - må ha upplevt det så. Men i grunden hyser förtryckarna alltid rädsla för folket. Av samma skäl är inte regimen i Kina stabil. Än värre är att dessa uttalanden spelar det kinesiska ledargarnityret i händerna. Var och en som känner Kinas moderna historia vet att ordet stabilitet har en innebörd som går utöver investeringsklimatet. I kontrast mot kulturrevolutionens kaos ställs dagens förmenta stabilitet. De som beordrade massakern på Himmelska fridens torg söker sitt försvar i strävan efter stabilitet. Statsministern försvarar sig med brasklappen. Han läste upp den här, och jag skall citera den en gång till: "Sen ska det naturligtvis inte drivas så långt att man inte kritiserar exempelvis om det sker övertramp mot mänskliga rättigheter." Om det sker övertramp mot mänskliga rättigheter. Här är det inte fråga om något om. Förtrampande av mänskliga rättigheter sker inte då och då i Kina. Förtryck är den kommunistiska diktaturens natur. Övertrampen är inte undantag utan regel. Mest allvarlig är kanske ändå jämförelsen med Ryssland. Det var när Gorbatjov kom till Peking våren 1989 som kinesernas frihetslängtan tändes. Det var inför perspektivet att vad som började med en studentdemonstration på den Himmelska fridens torg skulle utvecklas till en fredlig folkrörelse och vräka diktaturen över ända - på samma sätt som skedde i Central och Östeuropa - som de kinesiska ledarna, med Li Peng i spetsen, satte in stridsvagnar, under vilka krossades inte bara unga människor utan också drömmarna om frihet och demokrati. Vi moderater har sedan omvandlingen inleddes i Ryssland samarbetat med de demokratiska krafter som drivit på den svåra process som övergången från kommandostaten till ett fritt samhälle innebär. Dessa demokrater vet att berätta om det språk som den brunröda reaktionen talar. De vet vad det innebär att driva kampanj mot krafter som inte bara underkänner de demokratiska spelreglerna utan också vill bli kvitt den nuvarande samhällsordningen. Inser Göran Persson att behovet av politisk stabilitet är de brunrödas främsta argument mot demokraterna? Vid sitt besök i Kina har Göran Persson valt att trappa upp besöksutbytet genom att utfärda en inbjudan till den kinesiske presidenten att komma till Sverige. Detta har - trots den kritik som förevarit - skett utan förankring hos den politiska oppositionen, vilket vittnar om en systematisk brist på intresse för andra partiers uppfattning. Varje maning - varje vädjan - om samförstånd och dialog har viftats bort som oppositionsgnäll. Föraktet har fått ersätta förankringen, självtillräckligheten har gått före ödmjukheten. Vi moderater är angelägna om en återgång till den gamla ordning som svenska statsministrar tidigare sett som självklar. Om Göran Persson är villig att erkänna att det han sade var fel, skall vi göra vad vi kan för att minimera skadan. Vi har inget intresse av att utrikespolitiken splittrar det svenska samhället. Sveriges folk måste kunna lita på att dess främsta politiska företrädare internationellt redovisar en politisk linje som det så långt möjligt råder enighet om. Vad det i grunden handlar om är vad statsministern svarar på följande frågor: Medger statsministern att det var fel att berömma stabiliteten i diktaturens Kina och kontrastera den mot osäkerheten i demokratiseringens Ryssland? Avser statsministern fortsättningsvis att förankra känsliga beslut om besöksutbyte i utrikesnämnden?

Fru talman! En öppen debatt är en av demokratins kännetecken. Därför är det bra och nödvändigt att denna riksdagsdebatt har kommit till stånd på statsministerns begäran. Det är emellertid tveksamt om vi i fortsättningen skall respektera riksdagens plenifria veckor som här har skett när behovet att rensa debattluften är omedelbart. Eftersom underlaget för debatten delvis består av sekretessbelagda samtalsuppteckningar är det också bra att vi nu har haft ett sammanträde med utrikesnämnden för att kunna diskutera också detta material. Men debatten blir tyvärr haltande sett ur allmänhetens synpunkt när vi inte kan diskutera allt underlag helt öppet. Bilden blir därmed ofullständig. Det gynnar tyvärr ryktesspridning, spekulationer, försåtliga formuleringar och antydningar och missgynnar den demokratiska debatten - och i det här fallet också statsministern, som inte kan ge offentlighet i helheten i samtalen med de kinesiska ledarna. Därmed fokuseras debatten på det öppna materialet på främst det lunchtal som statsministern gav inför svenska kolonin i Kina. Åhörarna bestod dessutom av bl.a. medresta representanter för näringslivet i Sverige samt svenska journalister. Auditoriet, dess sammansättning och måhända miljöförutsättningarna har säkert påverkat såväl form som innehåll i alltför stor utsträckning. Det kan ifrågasättas om tal i annat land, i dess utrikespolitiska delar, bör hållas utan manuskript, vilket skedde här, även om Göran Persson är en känd vältalare. Det är min första kritikpunkt, och den gäller alltså formfrågan. Min andra kritikpunkt gäller innehållet. Talet var ofullständigt i ett viktigt avseende. Efter den jämförande analysen mellan Ryssland och dess stapplande demokrati å ena sidan, och Kina med dess just nu totalitära system å andra sidan, borde demokratins självklara företräde ha klargjorts, även när den är under utveckling eller är svag. Så skedde ej. Det borde i och för sig inte vara nödvändigt i den församling där talet hölls. Däremot hade det varit en naturlig gardering mot icke avsedda tolkningar som kunde komma till användning i Kina eller annorstädes eller illasinnade tolkningar om hyllningar av det kinesiska samhällssystemet. Det hade varit bra om dessa risker omedelbart hade eliminerats. Det är bra att så sker i dag. Någonting annat kan vi inte heller rimligen ha förväntat oss av landets statsminister. Nu är det inte första gången som denna sorts ofullständigheter förekommit i dialog mellan företrädare för Kina och svenska politiker i hög officiell ställning. Skillnaden har varit formen och uttalandenas mer interna och därmed sekretessbelagda karaktär. Det finns också anledning att särskilt i dessa sammanhang betona skillnader mellan egna bedömningar och värderingar å ena sidan, och refererande formuleringar å andra sidan. I detta avseende har statsministern varit mer garderad än flera andra svenska företrädare under senare år som har haft samtal med kinesiska ledare. Om man ser till helheten har våra positioner, uppfattningar och strävanden på de mänskliga fri och rättigheternas område klargjorts på ett rimligt sätt nu som tidigare. Det skall understrykas att detta är min personliga mening om det underlag som stått till förfogande. Det är min övertygelse att detta också skulle stämma väl överens med vad Centerpartiet som parti skulle anse om bedömningsunderlaget varit öppet och tillgängligt i dess helhet för alla. Låt mig avslutningsvis framföra några principiella synpunkter på det som förevarit. Sveriges statsminister är en av de sista i motsvarande position inom EU som besökt Kina. Det är en svensk hållning som jag har förståelse för. Av rent känslomässiga skäl, jag erkänner det, har jag trots erbjudande därom, aldrig besökt Kina. Det har sin grund i det samhällets sätt att hantera sina egna medborgare. Det är också uppenbart att EU:s länder valt dialog och ekonomiska relationer med Kina framför isolering, trots landets brutaliteter mot sina egna medborgare och trots de avskyvärda händelserna på Himmelska fridens torg. Vi följer nu övriga EU-länder i spåren. Det kanske är en nyhet för en del att det är så, att vi i dag tillhör den ekonomiska gemenskapen i Europa. Det är inte tvingande att alltid göra som alla andra gör. Men man kan ju förstå att det ligger snubblande nära att haka på, för att inte komma i en diskriminerad ställning, när stora och starka industriintressen vill sälja mer till världens största marknad. Vi prioriterar alltså därmed ekonomiska relationer och tron på deras förändringskraft framför isoleringspolitik och en mer utpräglad roll som s.k. världssamvete. Denna prioritering ökar emellertid kraven på oss själva att med större kraft arbeta för mänskliga rättighetsfrågornas förankring i Kina och mänskliga rättighetsprincipernas tillämpning i praktiken när helst tillfälle ges. Det är bra att man i samband med denna resa har slutit ett särskilt avtal om mänskliga rättigheter. Den debatt som förts under de senaste veckorna måste komma Kinas s.k. dissidenter och politiska fångar till nytta genom ökat engagemang, ökad uppmärksamhet och konkret handling. I så fall har även denna debatt haft någon positiv betydelse för enskilda plågade människor i Kina.

Fru talman! Denna debatt handlar på ytan om några uttalanden av statsminister Göran Persson men i grunden om en av vår tids viktigaste frågor, nämligen demokratins framtid i Asien. Skall den våg av frihet som utlöstes av Berlinmurens fall och spred sig till många delar av världen slutligt hejdas av den kinesiska muren, eller skall hoppet hållas levande bland miljarder människor i Asien som nu förnekas mänskliga rättigheter att förtryckets stabilitet en dag skall rämna? Sverige, ett litet land på andra sidan jordklotet, påverkar naturligtvis inte den asiatiska utvecklingen särskilt mycket. Men tanken att vår vikt, hur liten den än är, skulle läggas i fel vågskål i det asiatiska dramat är outhärdlig. Sveriges plats borde vara självklar - vid demokratikämparnas sida, vid de nyblivna demokratiernas sida och vid de förtrycktas sida. När statsministern talar om de kommersiella framgångarna vill jag fritt återge det som Jesús Alcalá skrev i Dagens Nyheter i morse. Han skrev: Sälj gärna lok. Sälj gärna telefoner. Men sälj inte vår själ.

Det var därför som en bred svensk opinion reagerade med bestörtning när landets statsminister Göran Persson mitt i diktaturens huvudstad prisade den politiska stabiliteten och ställde den i kontrast till de stapplande försöken i Ryssland att gå demokratins väg. Att låta sig utnyttjas av förtryckarna och att bli en bricka i tyrannernas propagandaspel är förnedrande, bedrövligt, vidrigt och sorgligt. Hur kom statsministern på den befängda idén att jämföra med Ryssland? Låg det inte närmare till hands att jämföra med Japan, Taiwan eller Sydkorea och landa på slutsatsen att det finns asiatiska demokratier och att demokrati går att förena med snabb ekonomisk tillväxt? Statsministerns uttalanden kommer att utnyttjas i diktaturernas propaganda. Regimerna, inte folken, i Kina, Malaysia, Indonesien, Vietnam, Nordkorea och de andra asiatiska diktaturstaterna kommer att vara hjälpta av Göran Perssons uttalanden. Folkpartiet är Sveriges liberala parti. Vi föddes ur den svenska rösträttsrörelsen. Vi hade svikit allt det som vi står för om vi inte hade reagerat på starkast möjliga vis när landets statsminister blir ett eko av diktatorerna och prisar stabiliteten i förtryckarstaten och förtalar det ryska demokratiförsöket. Att tala om partitaktik är billigt trams i det avseendet. En unikt enig svensk press har fördömt Göran Perssons agerande. Åtminstone fem partier i riksdagen har gjort det. De som förstod Olof Johansson får avgöra om det är sex partier. Centerns kvinnoförbund, Broderskaparna, människorättsorganisationer, Kinakännare och kinesiska dissidenter har gjort detsamma. Alla uppmanar Göran Persson: Ställ detta till rätta. Backa. Visa för en gångs skull litet ödmjukhet. Varför är det som är möjligt i Danmark för den danske statsministern fullständigt omöjligt för den svenske? För Göran Persson är själva debatten problemet. Debatten skadar Sverige, säger han. Men att få i sitt huvud att det är hans uttalanden som skadar Sverige tycks vara omöjligt. Han klagar på Folkpartiet och säger: Ni tog upp frågan om misstroendevotum innan vi har talat om saken. Samtidigt säger han: Ni har väntat i 14 dagar. Men det där går ju inte ihop. Ja, vi har väntat i 14 dagar just för att ge Göran Persson chansen att i denna talarstol lägga det här till rätta. I så fall behöver vi inte ta till detta konstitutionella vapen. Både Göran Persson och Olof Johansson har med åberopande av hemligt material hävdat att Göran Perssons uttalanden motsvaras av liknande uttalanden under den borgerliga tiden. Jag har tagit del av samma material helt hastigt nyss i Utrikesnämnden. Min bedömning av det som vi fått höra i nämnden och som vi fått läsa helt kort under några minuter är att detta inte stämmer. Jag finner ingen motsvarighet i det som har redovisats till det som Göran Persson har sagt. Tvärtom har Göran Persson i dag fått ett öppet brev från några kineser i Sverige som hävdar att ingen statsman på besök i Kina har talat om politisk stabilitet. Göran Persson har ytterligare två inlägg i denna debatt, ytterligare två chanser att göra det som alla väntar på, att backa. Alla väntar på steget, men bara statsministern kan ta det.

Fru talman! Vi har nyss bakom lykta dörrar haft samma debatt i Utrikesnämnden på Slottet. Uppriktigt sagt förstår inte jag varför vi skulle dra in kungen i det här. Och uppriktigt sagt förstår inte jag varför vi inte kan offentliggöra de papper som det nu hänvisas och som det kommer att hänvisas till under debattens gång. Jag har läst papperen och kan inte se att det skulle skada Sverige som nation eller vårt rykte i omvärlden. Jag har läst vad de borgerliga regeringsrepresentanterna sade. Jag är inte ense med dem om vad de har sagt, utan tycker att de har uttryckt sig för svagt vad gäller brotten mot mänskliga rättigheter. Jag har också läst vad den svenske statsministern sagt och tycker att han har uttryckt sig klumpigt och onyanserat. Jag tycker att han har varit överdrivet positiv till den ekonomiska utvecklingen och underdrivit den politiska utvecklingen och de katastrofala demokratiska brister som finns i Kina. Det är bra om hela svenska folket kan få läsa det här. Jag skulle gärna vilja fråga statsministern: Vore det inte lämpligt att just i det här läget faktiskt lägga papperen på bordet? Om vi i denna debatt i kammaren i dag kan få en politisk samstämmighet om denna uppfattning tycker jag att vi använt den här debatten till någonting konstruktivt. Jag hoppas att de andra partierna instämmer i detta. Vad frågan gäller är ju diskussionen om politisk stabilitet. Vad är det egentligen för något? Det är väl inte konstigt att många människor, inklusive jag själv, blev upprörda över Göran Perssons uttalanden i radion. Han talar om politisk stabilitet på ett mycket känslomässigt och engagerat sätt. Men språket är inte bara bokstäver på ett papper som man kan ta del av när man läser samtalsuppteckningar. Språket är också inlevelsen, intonationen och betoningen. Kroppsspråket - som Göran Persson brukar använda sig av, men som vi inte kunde se då han talade i radion - kunde vi höra på betoningen. Det är ställt utom allt tvivel att det var en entusiastisk statsminister som talade om värdet av den politiska stabiliteten för den ekonomiska utvecklingen. Han lät lika entusiastisk som han brukar göra när han talar i denna talarstol om samarbetet med Centern. Det är väl inte så lätt för alla lyssnare att då förstå att nu talar Göran Persson om politisk stabilitet på ett sådant sätt att det inte innehåller några som helst värderingar. Vanligtvis brukar det vara fullt med positiva värderingar. Men nu är han i Kina. Nu talar han för affärsfolket, och nu talar han värderingsfritt och neutralt. Jag, och många med mig, uppfattade det inte så, utan precis tvärtom - statsministern är entusiastisk. Vi som är oerhört bekymrade över sakernas tillstånd i Kina, över övergreppen, över massakern, över morden och över arresteringarna tyckte då, Göran Persson: Nu går det för långt. Nu har affärsintressena och de ekonomiska intressena fått för stor plats. Så får det inte vara när Sveriges statsminister åker ut. Det måste finnas en balans och det måste finnas en utveckling i Sveriges syn på Kinas utveckling. Det går inte att säga att det jag sade ligger inom ramen för vad den borgerliga regeringen sade. Man kan inte ursäkta någonting dåligt med någonting som var dåligt eller ännu sämre för att få det att framstå som bra. Det skall finnas en utveckling i Sveriges Kinapolitik, och den utvecklingen, Göran Persson, måste innebära att vi, i takt med att den ekonomiska utvecklingen i Kina framåtskrider - men där vi kan se att utvecklingen vad gäller de mänskliga rättigheterna går åt fel håll - måste lägga all vår kraft på att höja vår röst vad gäller bristen på mänskliga rättigheter. Det innebär att den nuvarande socialdemokratiska regeringen med all kraft och mycket högre än den borgerliga regeringen måste ta upp de här bristerna och kritisera dem, först på den politiska dagordningen. Därefter får de ekonomiska intressena komma. Sedan får detta sammantaget bli en väl balanserad hållning, men så var det inte. Visst, nu är det gjort. Men låt oss använda den här debatten till att vara mycket tydliga och låt oss utkräva ansvar inte bara av vår statsminister utan av alla politiska partier och, vill jag säga, näringslivets företrädare, som ju är en del av vårt land och som är en del när det gäller att forma den utrikespolitik som förs. De har väl också ett ansvar för att inte bara tala lok och telefoner utan också tala om brott mot mänskligheter. De hyllningar som de har förmedlat till Göran Persson är fantastiska. Men jag vill också höra Göran Persson säga att näringslivets företrädare har ett politiskt ansvar när de utvecklar sina ekonomiska kontakter. De skall också på sin dagordning ta upp kritik mot brotten mot de mänskliga rättigheterna. Det är värdigt en demokrati, som vi ju är överens om att Sverige är och som vi vill att också Kina skall bli.

Fru talman! Statsministern borde aldrig ha åkt till Kina. Det visar med all tydlighet den debatt som uppstått efter Kinaresan, och det framförde vi innan statsministern åkte till Kina. Vi framförde både till honom och till näringsdelegationen att man, när man ändå valde att åka, på ett tydligt sätt skulle framföra problemet med de mänskliga rättigheterna och också begära att få träffa någon av de fängslade som har förtryckts. För litet mindre än två år sedan valde FN att lägga en kvinnokonferens i Kina. Då uppstod en stor debatt i Sverige bland folkrörelserna om huruvida man skulle åka till Kina eller inte. Man ansåg nämligen att Kina var ett land som förtryckte fri och rättigheterna för sina medborgare. Det var en het debatt. Många hävdade att det var fel av FN att lägga konferensen i Kina, därför att man på så vis skulle lyfta den regimens anseende. Om statsministern då hade valt att åka tror jag att vi inte ens skulle ha haft kvar den regering som vi har i dag. Man valde att skicka vice statsministern. Samma debatt pågår fortfarande ute bland folkrörelserna. Det har inte skett några stora förändringar i fråga om förtrycket av de mänskliga rättigheterna i Kina. Det är samma politiska situation i Kina. Ändå väljer statsministern att åka och hänvisar till att han, eftersom Chirac och Kohl varit där, också behöver få åka dit. Jag tycker inte att det finns någon som helst anledning för Sverige att gå ifrån tidigare syn - att mänskliga rättigheter är en viktig angelägenhet i svensk politik och att vi därför på olika sätt vill visa det. Ett sätt att visa det är att inte skicka statsministern med en stor näringsdelegation till Kina. Det hade naturligtvis varit betydligt bättre att skicka näringsministern på denna resa. Om man kommer till Kina med 70 företrädare för näringslivet kan kineserna inte uppfatta det som något annat än att Kina är ett land där det är otroligt angeläget att få in en fot på den stora marknaden. Därför tar man t.o.m. med sig statsministern för att visa att de politiska problemen kanske inte längre är så stora, utan man accepterar regimen bara man får komma åt den marknaden. För mig är det en jättestor besvikelse. Jag upplever att Socialdemokraterna har lämnat mycket av sin solidaritetspolitik i och med den här resan. Det bekymrar mig. Jag skulle önska att statsministern kunde vara så pass ödmjuk att han sade till svenska folket: Det var kanske inte så bra att jag reste. Jag borde kanske ha gjort en gränsdragning här för Kinas folk och stannat hemma.

Därför, fru talman, skulle jag vilja att vi fick en tydligare redogörelse av statsministern för vad det var man tog upp och när man gjorde det när det gäller de mänskliga rättigheterna. Var det någon gång som man begärde att få träffa några av dem som sitter fängslade? Tog man upp Tibetfrågan? Där kan vi ju se allt tydligare tecken på förtryck. Jag skulle också vilja ha en redogörelse från statsministern för hur han i fortsättningen tänker agera när det gäller Kinas situation. Det är något märkligt. Först fick Sverige en plats i säkerhetsrådet. Sedan fängslades en av de unga demokratirörelseföreträdarna. Det var strax innan statsministern skulle åka. Ändå väljer statsministern att åka.

Jag hoppas att vi får en redogörelse som är tydligare än den vi tidigare fått. Jag håller med Gudrun Schyman om att de hemligstämplade papperen borde kunna få bli offentliga, så att vi tydligt kan se vad statsministern gjorde för de mänskliga rättigheterna i

Fru talman! Det här är inte en dag då Göran Perssons uttalanden behöver repeteras ännu en gång. Vi har fått dem återgivna för oss många gånger, och vi har känt synnerligen stor häpnad. Det är heller inte en eftermiddag då vi egentligen behöver resonera om vårt lands statsminister uttryckt sig olämpligt eller ej. Det vet vi alla att han har gjort, även om några i hans närhet inte vågar eller inte vill tillstå det. Detta är ett tillfälle då statsministern har möjlighet att befria sig från följderna av ett osedvanligt olyckligt uttalande. Det handlar inte om att någon tror att Göran Persson förespråkar diktaturen. Men jag är helt övertygad om att alla i denna kammare och alla som lyssnar anser att en statsminister i en demokrati under inga omständigheter får uttrycka sig på ett sådant sätt att diktatorer kan nyttja det sagda för att legitimera eller på det ringaste sätt skapa respekt eller förståelse för sitt vidriga totalitära styre. Men det är vad Sveriges statsminister bevisligen har gjort. Det är därför vår oavvisliga plikt att reagera. Det är mänskligt att fela. Ingen av oss kan med bevarad trovärdighet hävda att vi är fria från misstag eller att vi aldrig råkar ut för att tungan slinter. Det är faktiskt rent omänskligt att försöka sig på falskspelet att presentera sig själv som felfri. I dag har Göran Persson ännu en möjlighet att tillstå att också han, precis som alla andra, inser att hans uttalande var felaktigt. Gör det, Göran Persson! Ta nu tillfället i akt och visa att Sveriges statsminister är beredd att stärka respekten för politik och politiker! Personligen är jag helt övertygad om att Göran Persson och politiken i stort tjänar på att Göran Persson inte framhärdar i halsstarrighet. Det finns en risk för oss alla i alla partier att vi så till den grad fångas av den ekonomiska tillväxtens roll och betydelse att vi glömmer att ekonomisk tillväxt är ett medel, inte ett mål. Vi får aldrig acceptera att människovärdet kränks och att politiken brutaliseras för att ekonomisk tillväxt skall kunna äga rum. Det är detta som sker i Kina. Det är detta som är den kinesiska stabiliteten. Men den ekonomiska tillväxten är till för människorna, inte vice versa. Det måtte vi väl vara överens om! Jag vet med mig att jag under mitt besök i Kina uttryckte beundran för den ekonomiska tillväxten där, samtidigt som jag så gott som uteslutande ägnade mitt besök åt att kritisera kränkningar av mänskliga frioch rättigheter. Om jag uttalade mig på ett sådant sätt att detta skulle kunna nyttjas mot demokratirörelser och dissidenter, ber jag oförbehållsamt om ursäkt. Att be om ursäkt är det enklaste av alla konstitutionella medel. Använd det instrumentet, Göran Persson, och svenska folkets respekt för Göran Persson skulle växa! I Kina förtrampas människovärdet på det mest hänsynslösa sätt. Ofantligt många familjer har söner och döttrar internerade under vedervärdiga förhållanden. Ungdomarna terroriseras därför att de vågat visa intresse för demokrati och elementära fri och rättigheter. I dessa familjer finns inga berömmande ord för politisk stabilitet eller ekonomisk tillväxt. Den ekonomiska tillväxten är ju ett faktum i sydöstra Kina. I de familjer där fäder och mödrar trakasseras därför att de vågar yppa sin religiösa tro eller sin mot regimen avvikande politiska övertygelse trängtas och traktas det efter en gnutta ljus och förståelse i det kompakta totalitära mörkret. Där hoppas man att den s.k. stabiliteten skall rämna. Man förväntar i synnerhet att västvärldens demokratier skall hjälpa till med detta. Svenska folket har hört Göran Perssons ordval och tonläge i radio och TV. För de allra flesta är det helt obegripligt att också vårt lands utrikesminister försöker sig på att hävda att det inte låg någon värdering i Göran Perssons uttalande om en stabil politisk utveckling. Låt mig i all vänlighet få säga till utrikesministern och utrikesförvaltningen: Visa åtminstone en gnutta respekt för det svenska folkets förmåga att uppfatta ord och tal! Man kan dribbla med siffror och summor - det finns gott om exempel på det - men man kan också försöka förvilla och dribbla med bokstäver och ord. Det är precis lika oacceptabelt. Det existerar inget eget språkbruk för regeringskansliet eller för socialdemokratiska ministrar. Försök inte att framställa statsministerns Kina-uttalande som något som oppositionen försöker nyttja för att komma åt statsministern! Läs A-pressens kommentarer! Folkbladet Östgöten undrar vad Persson sysslar med och vilka rådgivare som han omger sig med. Länstidningen i Östersund påtalar att det bästa som Persson kan göra är att be om ursäkt för att tungan slant. I Nya Norrland funderar man över om s-ledaren har fått hjärnsläpp etc. Så låter det i socialdemokratisk press. Det är inte ovanligt att man i politiska sammanhang försöker att förklara bort och tyda på speciella sätt, men det finns alltid en värdering i en jämförelse. Om man säger att ett hus är mer stabilt än ett annat har man gjort en jämförelse och en värdering. Försök er inte på att förneka detta, för det blir tragikomiskt! Göran Persson jämförde stabiliteten i Kina med instabiliteten i Ryssland. Fru talman! Om jag har gjort ett uttalande i Kina som borde ha varit annorlunda ber jag om ursäkt. Nu har Göran Persson sin chans att göra detsamma. Varsågod.

Fru talman! Jag skall börja med att vända mig till Lars Tobisson. Han ställde två frågor i slutet av sitt anförande. Den första var om vi i fortsättningen skulle förankra känsliga beslut vad gäller besöksutbyte. Ja, det är min bestämda ambition, Lars Tobisson. Den andra frågan var om jag medger att jag har gjort fel - en debatt som näst intill filosofiskt nu kretsar runt i kammaren. Jag har mycket tydligt talat om vad jag har menat och hur det skall tolkas. Alf Svensson säger att han har uttryckt sig beundrande om den kinesiska utvecklingen och om detta används på ett felaktigt av t.ex. regimen i Kina, är han i ett sådant läge beredd att be om ursäkt. Jag har precis samma uppfattning. Om mitt uttalande skulle missbrukas eller misstolkas är detta ingenting som jag lever lätt med. Det berör mig djupt in i märgen. Men vad jag inte kan leva med och inte kan falla undan för är när man tar ett partipolitiskt grepp i Sverige för att komma åt mig. Det är där misstroendeförklaringen från Folkpartiet kommer in i bilden, en misstroendeförklaring som riktas emot mig utan att jag över huvud taget har haft chans att vara hemma för att ha ett samtal eller ta en diskussion. Jag ville ha den här debatten i förra veckan för att rensa luften. Men, som sagt, vid det tillfället var riksdagen hemförlovad. Det beklagar jag. Men om det enligt Alf Svenssons formel är så att hans beundran för den kinesiska utvecklingen i ekonomiskt avseende skulle missbrukas ber han gärna om ursäkt. Om mitt uttalande skulle missbrukas i Kina ber jag gärna om ursäkt, självfallet. Men det är ju inte detta som debatten har handlat om. Den har handlat om vad jag faktiskt har sagt. Mot den bakgrunden har vi i dag haft en genomgång på Utrikesnämnden av en lång rad uttalanden från tidigare ministrar om t.ex. uttrycket stabilitet. Jag tycker att Gudrun Schymans begäran i allra högsta grad är rimlig. Jag har ingenting emot att mina samtalsanteckningar blir offentliga. Och jag har inte heller någonting emot - efter ett samråd med de borgerliga partierna - att samtalsanteckningar från den borgerliga tiden också kan göras offentliga i de delar som rör svenska samtalsanteckningar. Vad t.ex. kineserna säger är faktiskt förbehållet dem att hantera, och där kan vi inte släppa hemligstämpeln. Men för att rensa luften och för att se hur linjen har sett ut genom åren har jag ingenting som helst emot att det offentliggörs vad vi själva har sagt, om vi kan bli överens om en sådan sak. Olof Johansson talade om stabilitet och instabilitet. Vi kommer alldeles strax i kammaren att ha en debatt om försvarspolitiken. Då kommer moderaterna att hävda att läget i Ryssland är så instabilt att vi inte har möjlighet att reducera vår försvarskapacitet. Om några tiotals minuter är det moderaterna som står här och talar om instabilitet i Ryssland för att vi skall bibehålla en hög nivå på svenskt försvar. Men när jag talar om instabilitet i Ryssland är det av sådant slag att det i den moderata världen anses näst intill nödvändigt att angripa mig såsom anhängare av diktatur. Det finns ingen rim och reson i den debatten, verkligen inte. Det fanns något slags inslag i både Gudrun Schymans och Marianne Samuelssons inlägg av att det skulle vara fult att stödja svenskt näringsliv utomlands. Jag tycker inte det. Det är åtskilliga tiotusentals jobb i Sverige som i praktiken är beroende av exportindustrierna. Det var säkert ytterligare tusentals jobb som klarades under denna resa. Det är faktiskt någonting som vi kan hjälpas åt med, men det innebär ju inte att vi skall vara svaga i vår kritik mot överträdelser när det gäller demokrati och mänskliga rättigheter. Det går att kombinera dessa två roller. Just vår trovärdighet avgörs av hur skickliga vi är på att kombinera de två rollerna. Sedan blir jag litet förvånad när jag återigen hör resonemanget att mitt tonfall i Eko-sändningen skulle ha varit särskilt uppskattande. Gudrun Schyman kunde t.o.m. avläsa kroppsspråket från andra sidan jordklotet. Jag har i dag på morgonen hört detta också från andra politiker. Om man bygger kritik på tonfallet i en eko-sändning då tycker jag att vi har kommit ganska långt bort ifrån det som är möjligt att hantera i en debatt. Låt oss hålla oss till det som bokstavligen har sagts och försöka att kritisera och bemöta detta. Lars Leijonborg, jag väntar fortfarande på att få höra Folkpartiets uppfattning om misstroendefrågan. Folkpartiet kan ju inte dra i gång den här debatten och låta frågan ligga öppen under två veckor. Såvitt jag förstår har ni efter ett partistyrelsemöte sagt att ni skall rikta misstroendeförklaring mot regeringen och mot mig. Men lägg fram det då i debatten så att det blir sagt, så att vi vet vad som gäller. Det är orimligt att på det här sättet gå som katten kring het gröt. Folkpartiet får faktiskt bestämma sig.

Fru talman! Göran Persson vill inte klart och tydligt ta tillbaka det som han har sagt om den politiska stabiliteten i Kina. Varför? frågar man sig. Vad är det som gör att Göran Persson inte kan erkänna att det som han sade i Kina var dumt och omdömeslöst eller åtminstone att det var fel i sak. I stället söker han nu skydd bakom tidigare uttalanden av borgerliga statsråd. Jag instämmer i det som Lars Leijonborg sade, att det inte finns någonting i dem som kan ha skänkt inspiration till Göran Persson när han har sysslat med sina utläggningar. Nyheter av i dag reste Carl Bildt aldrig till Kina som statsminister, därför att han inte ville möta och samspråka med den Li Peng som hade ansvaret för blodbadet på Himmelska fridens torg. Kan det vara så att statsministern inte förstår att han har begått ett misstag? Är statsministern så okunnig om demokratins och diktaturens inneboende väsen att han inte förstår att det som han har sagt är fel? Är inte Sveriges regering tillräckligt väl underrättad i vår världs moderna historia för att inse att förtryckets stabilitet bara är skenbar? Vilken stabilitet har den regim som tvingas köra över sina egna medborgare med stridsvagnar? Vilken stabilitet har den regim som tar till maskingevärseld när argumenten tar slut? Inser inte statsministern att uttalandet var ett slag under bältet på Rysslands och Kinas demokrater och en dunk i ryggen på despoterna i Peking och på de brunröda reaktionärerna i Moskva? Inser inte Göran Persson hur lätt det är att bli en del av diktaturens propaganda? Stabilitet har alltid varit förtryckets försvar och legitimitet. Så var det på vår kontinent på 30-talet. Så är det i Kina i dag. Ofrihet och de avvikandes förnedring har alltid varit den tribut som man har sagts vara tvungen att betala för stabilitet, för ekonomisk utveckling eller för att tågen skall gå i tid. Inser inte statsministern att hans uttalande är ett eko av tyrannernas egen retorik? Inser han inte att stabilitet har varit det kinesiska ledarskapets främsta slagord sedan slutet av 1970-talet? Eller avspeglar Göran Perssons uttalanden någon uppfattning i sak? Det kan väl inte vara så att Göran Persson tror att det han sade var riktigt? Talar statsministern av okunnighet eller av övertygelse? Detta är viktigt. Vilket samhällssystem betraktar han som det mest stabila - diktaturen eller demokratin? Vilken rekommendation skulle statsministern ge regeringen i Peking - fria demokratiska val med risk för maktskifte eller status quo med så kallad politisk stabilitet? Vi moderater har vädjat till statsministern att besinna sig. Vi föreslog i går ett uttalande från utrikesutskottet som skulle uttrycka enighet bakom en svensk Kinapolitik som inte syftar till politisk stabilitet utan till politisk utveckling mot demokrati, frihet och rättvisa. Tyvärr verkar vi ha talat för döva öron. Det är olyckligt för Sverige och för svensk utrikespolitik. Men det är naturligtvis mest olyckligt för de hundratusentals - för att inte säga miljoner - människor i såväl Kina som Ryssland som sätter hopp till västvärldens ledare om stöd i kampen för och utvecklingen av demokrati, rättsstat och marknadsekonomi. Saklighet, anständighet och svensk utrikespolitisk enighet - allt detta kräver att Göran Persson klart och tydligt tar tillbaka sitt uttalande om den politiska stabiliteten i Kina. Göran Persson har en sista chans på två minuter. Ta den!

Fru talman! Utrikespolitiken är inte ett område som lämpar sig för vanligt slagsmål. Det är därför vi har en utrikesnämnd - för att, som jag trodde, kunna tala öppet med varandra om sekretessbelagda ting och för att försöka komma varandra närmare. Det har tyvärr inte märkts särskilt mycket i denna debatt. Från Centerpartiets sida vill vi eftersträva att försöka se var de gemensamma nämnarna till sist finns i den här frågan. Vi har framfört kritik. Även om Lars Leijonborg är lomhörd, är det så. Den kritiken är berättigad, menar vi. Den bör också leda till lärdomar för framtiden. Det är därför den framförs. Dessutom borde egentligen hela denna diskussion handla om på vilket sätt Sverige, som ett öppet demokratiskt land med relationer med Kina dit statsministern åker - vilket väl är förutsättningen för att kunna träffa höjdarna där och tala direkt med dem, någon annan hade väl inte fått göra det - skall kunna utnyttja denna situation. Frågan är: Hur? På vilket sätt driver Sverige kampen vidare för de mänskliga fri och rättigheterna i Kina och annorstädes där de förtrampas? Detta borde vara huvudfrågan. Men jag utgår ifrån att vi i de politiska partierna också är beredda att tydliggöra detta i det kommande betänkandet om mänskliga fri och rättigheter här i riksdagen. Det är viktigt att så sker, så att misstänkliggöranden och annat kommer i bakgrunden för den här debatten. Detta handlar nämligen om Sverige, och bilden av Sverige utanför vårt lands gränser. Därför är de politiska partierna naturligtvis också förpliktade att ägna sig åt de enskilda fallen och åt att stödja dem som drabbas av förtrycket i Kina och deras familjer. Vi bör backa upp Amnesty International i dess arbete. Detta är en huvuduppgift. Vi skall inte låta krämarfilosofin ta över skyddet för de mänskliga fri och rättigheterna. Låt mig till sist säga att jag tycker att det är viktigt att de politiska partierna använder de konstitutionella vapnen på ett försiktigt sätt. Lars Leijonborg använder en del av sin dyrbara tid till att kritisera mig. Han borde i stället ha utvecklat sitt partis syn på hur man använder frågan om misstroendeförklaring. Nu råkar det vara så konstigt att samtidigt som Folkpartiet gick till attack mot Göran Persson bjöd partiet ut sig självt i en artikel i Dagens Nyheter - till expeditionsministären Persson, antar jag. Det vore bra om det lilla ordet eftertanke någon gång kunde utnyttjas även i politiken, och i alla partier.

Fru talman! När jag blev politiskt medveten på 60 talet fanns på sina håll en ohöljd beundran för Mao Zedongs Kina. Inte minst i tredje världen fanns många länder som ville kopiera det som man uppfattade som något oerhört framgångsrikt. Också bland så kallade intellektuella i väst fanns en stor beundran för Mao Från liberalt håll varnade vi för detta och sade att vi inte vet vad som är sanning, men vad vi däremot vet är att det som möjligen har uppnåtts har uppnåtts med hjälp av hårt förtryck. Men dessa invändningar viftades bort. Efter Maos död stod det klart att Maokulten vilat på en enorm propagandabluff och på statistikförfalskning i kolossalformat. På liknande sätt som Hitlers propagandaministerium framgångsrikt lurade besökare i Tyskland på 30-talet lät sig naiva Kinaresenärer villigt förföras. Nu är det återigen många som uttalar beundran för Kina. Den här gången är inte den ekonomiska utvecklingen ett bländverk. Ändå tycker jag att det är lika bedrövligt att vissa människor än en gång tycks se mellan fingrarna med att de materiella framstegen går hand i hand med tortyr och massavrättningar. Varför har vi hamnat i den situation vi nu befinner oss i? Alf Svensson har redan citerat ur den socialdemokratiska tidningen Nya Norrland i Härnösand. Jag vill återge något ur en annan ledare i samma tidning. Man skriver att statsråden och före detta kommunalråden Persson och Sundström har varit i Kina. Det har resulterat i uttalanden som avslöjar brister i de senaste årtiondenas ideologiska skolning inom socialdemokratin. Varken Persson eller Sundström tycks ha riktig kläm på den demokratiska kärnan i den socialdemokratiska ideologin. Det är pinsamt. Säg inte att det bara är Folkpartiet som har missförstått uttalandena. En bred svensk opinion har också gjort det i så fall. En socialdemokratisk analytiker menar att förklaringen inte är att vi andra missförstår, utan att Göran Persson på grund av bristande ideologisk skolning har uttryckt sig felaktigt. Göran Persson talar om att vi för en filosofisk debatt om att han skall be om ursäkt. Men den är inte filosofisk - den är oerhört konkret. Vi har överenskommit debattregler som innebär att statsministern både får börja och avsluta debatten. Han har haft chansen att ta tillbaka det han har sagt. Han har nu en sista chans att göra det. Vi i Folkpartiet har inte här i kammaren rest frågan om misstroendevotum, just därför att vi tycker att det är rimligt att statsministern får goda möjligheter att inför riksdagen och den svenska allmänheten ta tillbaka det han har sagt. Men är det så att han inte gör det, då menar vi att denna fråga är så grundläggande för vårt förtroende för Göran Perssons förmåga att företräda Sverige i andra länder att misstroendeförklaring är ett fullt rimligt konstitutionellt instrument. Men det är inte vi som avgör denna fråga, utan Göran Persson kan själv ta sig ur den låsning han talar om. Som jag sade förut: Alla väntar på det här steget, men det är bara Göran Persson som kan ta det.

Fru talman! Det är ju möjligt att det brister i den ideologiska skolningen litet här och där, men låt oss då göra något åt det. Låt oss dra in en större krets människor i den debatt som jag tycker att det vore väldigt bra om vi fick i gång i Sverige om förhållandet mellan de ekonomiska intressena och intresset för de mänskliga rättigheterna. Låt oss ta Kina som exempel eftersom det är så aktuellt, det har ju av olika skäl blivit det. Jag är väldigt glad att Göran Persson har samma uppfattning som jag i fråga om att offentliggöra - naturligtvis bara de delar som är svenska - den socialdemokratiska regeringens samtal med kinesiska företrädare. Jag utgår från att också de borgerliga partierna är intresserade av att offentliggöra den borgerliga regeringens samtal med de kinesiska företrädarna. Då har vi ett bra utgångsmaterial för en seriös och intellektuellt hederlig politisk debatt där vi just skall ställa denna mycket viktiga fråga: Hur ser vi på balansen mellan å ena sidan de ekonomiska intressena och å den andra utvecklingen av de demokratiska frioch rättigheterna? Det är en mycket viktig fråga att ställa och en mycket viktig debatt att föra. Jag tycker inte alls, Göran Persson, och Vänsterpartiet tycker inte alls att det är fult att stödja svenskt näringsliv i Kina. Det tycker vi inte alls. Många av de produkter som Sverige säljer - det gäller både telefoner och lok - är en oerhört viktig del när det gäller att bygga en infrastruktur som gör det möjligt för människor i ett så stort land som Kina att utveckla de demokratiska fri och rättigheterna. Det handlar om att tala med varandra och resa till varandra. En väl fungerande infrastruktur är en ovärderlig del i den demokratiska utvecklingen. Det är naturligtvis väldigt bra om Sverige kan delta i det arbetet. Det är viktigt i Kina och det är viktigt i Sverige. Det är inget fult i det. Men glöm då inte bort att samtidigt ta med kritiken mot morden, massakrerna och arresteringarna! Sätt detta på den plats på dagordningen där det skall stå för att bli väl synligt för de kinesiska ledarna! Att det inte har blivit så är det som många av oss är kritiska mot. Göran Perssons mening är att det bara var i Dagens eko det inte blev synligt, att det bara var av svenska öron det inte blev hört. Vi såg inte kroppen Göran Persson, och jag såg den naturligtvis inte heller, men jag hörde precis som många andra. Om det nu var så att det var mycket tydligt för de kinesiska ledarna, så kommer det rimligen att framgå av samtalsuppteckningarna. Jag tycker inte att det gjorde det. Men låt oss till en allmän debatt bjuda in Amnesty International och alla människorättsorganisationer! Också de i Kina som vill föra den här debatten kommer ju genom sitt internationella samarbete att kunna göra det. Jag tycker att det vore bra. Sedan tycker inte jag att den här affären har den digniteten att man skall tillgripa de yttersta konstitutionella möjligheterna, dvs. att fälla en nu sittande svensk regering. Vänsterpartiet kommer inte att medverka till det. Vi har mycket kritik mot den socialdemokratiska regeringen, framför allt när det gäller bristen på initiativ i arbetslöshetsbekämpningen, men vi tänker inte använda den här utrikespolitiska fadäsen till att fälla den nu sittande regeringen.

Fru talman! I stället för att svara på mina frågor om regeringens syn på de mänskliga rättigheterna och på hur man agerar i Kina, väljer statsministern att kritisera Miljöpartiet för att inte stödja svenskt näringsliv. Det är för mig mycket förvånande, för det är inget som vi någonsin har sagt. Vi tycker att det är viktigt att svenskt näringsliv har möjligheter att konkurrera på en internationell marknad, det är självklart. Vi har aldrig t.ex. uttryckt att det inte skulle behövas en näringsminister i svensk politik. Däremot har vi uttryckt att det kunde ha varit en lämplig nivå att skicka näringsministern ihop med denna näringsdelegation i stället för att lyfta upp det här på den betydligt högre politiska nivå som det innebar att skicka en statsminister. Det ger andra signaler till den kinesiska regimen. Vi är fortfarande lika frågande inför statsministerns och regeringens agerande när det gäller mänskliga rättigheter. Än mer frågande blir jag när jag får höra att det här skall behandlas i Utrikesnämnden. Mänskliga rättigheter har vi väl alltid kunnat diskutera öppet i Sveriges riksdag. Det har varit en ganska självklar hållning från svenskt håll att man har varit kritisk mot förtryck och mot förtryckarregimer. Det borde vara här debatten tas, och det borde också vara här som statsministern deklarerar om regeringen har bytt fot när det gäller sitt agerande i fråga om mänskliga rättigheter. Fru talman! Jag vill återigen upprepa att jag vill ha ett svar från statsministern på hur regeringen, eller statsministern, agerade under besöket i Kina. Tog man upp de mänskliga rättigheterna på ett tydligt sätt och i så fall vid vilka tillfällen? Visade man på den kritik som borde ha varit en självklarhet från svenskt håll? Begärde man över huvud taget att få träffa några av de regimkritiker som sitter i fängelse i Kina? Jag vill återigen upprepa dessa frågor för att om möjligt få ett svar, ett tydligt svar, från regeringen och från statsministern i dag. Sedan kan jag uttrycka att jag tycker att det är positiv att vi i debatten ha fått höra Moderaterna i så tydliga ordalag företräda de mänskliga rättigheterna. Det kanske inte hör till vanligheterna. Jag måste med förvåning vända mig till Olof Johansson som uttryckte att ekonomin går före världssamvetet. Jag vet inte om han kan få kvinnoförbundet med sig på den åsikten. Den var för mig något ny och förvånande.

Fru talman! När jag besökte Kina träffade jag en dissident som suttit 23 år i läger. När han lämnade familjen, eller togs ifrån den, hade han fyra barn. Under 23 år fick han inget livstecken från sin familj. De fick aldrig besöka honom - inte en brevlapp! Vad det handlar om är inte att pricka Göran Persson, något som han tydligen själv tycks tro att vi är ute efter. Som Carl Bildt uttrycker saken i dag: "Det är en överdrift att påstå att Göran Perssons uttalande i Kina har ställt till stor och irreparabel skada för Sverige." Det tror inte vi heller. Men vi vill inte ha ett kommatecken med bland de krafter som motarbetar eller tynger ned demokratirörelsen eller dissidenterna. Det är vad det handlar om. De skall veta att vi går absolut ända ut när det gäller att försvara deras mänskliga fri och rättigheter. Det talas så mycket om Sverige. Det handlar om Sverige och bilden av Sverige - ja visst gör det det! Men det handlar ju ytterst om mänskliga fri och rättigheter för dem som sitter bakom lås och bom och som förväntar sig att från väst få en gnutta ljus och hopp. Jag tror inte för ett ögonblick att Göran Persson är för diktatur. Inte för ett ögonblick! Vi har ett dunkelt förflutet. Jag kommer ihåg 68, när jag var i Albanien och såg svenska akademiker en masse sitta under träden och ropa: Stalin, Lenin, Mao Zedong! Hoxha, Hoxha, Hoxha! De människorna är naturligtvis inte ute ur landet för närvarande. Jag tror inte att Göran Persson har några reminiscenser från de gängen. Men se allvarligt på detta. Se mer än bara Sverigebilden, vårt ansikte och hur duktiga vi är. Det handlar om de arma människorna i vår tids största diktatur. De skall uppleva att deras ledare inte kan hämta krut eller ens ett kommatecken som kan användas mot de demokratiälskande från en svensk statsminister eller någon annan minister. Jag tyckte att Göran Persson var inne på ett bra spår i sin andra replik. Men så fastnade han i detta "om". Om det är så att det han sade skulle kunna nyttjas på ett sätt som... Då ber han om ursäkt. Men det har ju nyttjats så! Nej, säger Göran Persson ifrån bänken. Men vi har fått brev ifrån dissidenter här i Sverige! Vi har läst vad Kinakännare säger och vad tidningarna i Kina använder sig av. Vi vet att folk är sårade. Stryk om:et! Ta tillfället i akt och be om ursäkt: Jag sade att jag beundrar den ekonomiska tillväxten. Sedan talade jag om hur man kränker mänskliga fri och rättigheter i Kina. Om det kan användas - jag vet inte om det har gjorts, jag är inte så betydelsefull att man använder mina uttalanden - då ber jag om ursäkt. Och jag kan be om ursäkt och t.o.m. stryka om:et. Får vi se nu, Göran Persson - stryk om:et! Be oförbehållsamt om ursäkt för ett dumt, politiskt uttalande! Konstigare än så kan det väl inte vara! Kan vi inte förmänskliga relationerna mellan politiker? Det är påven som talar ex cathedra. Gör inte det, Göran Persson!

Fru talman! Låt mig allra först göra klart att det är groteska beskyllningar som riktats från talarstolen mot regeringen, mot mig och mot socialdemokratin för att vi inte skulle vara tydliga i fråga om de mänskliga rättigheterna. Jag har varit i Kina som representant för Sverige och naturligtvis också som socialdemokrat. Jag har direkt med det kinesiska ledarskapet tagit upp det förtryck som existerar i landet, inte minst i Tibet. Det gäller användandet av dödsstraff, hanteringen av politiska och religiösa dissidenter och det vi har sett ifrån barnhemmen. Jag har varit tydlig. Jag har varit rak. Jag har, Alf Svensson, sagt samma sak till ledarna som jag säger utanför sammanträdesrummen. Det har varit viktigt för mig. Jag vill också säga att man i Folkpartiet inte bara går ett steg för långt när man beskyller socialdemokratin, regeringen och mig själv för att inte skilja på demokrati och diktatur - det hela blir groteskt i sin uppläggning. När man i Folkpartiet utifrån detta sedan säger att man skall tillgripa riksdagens skarpaste instrument, misstroendeförklaringen, om jag inte ber om ursäkt, förstår alla som följer den politiska debatten att Folkpartiet då har försatt sig i en situation där man kommer att tvingas att använda misstroendeförklaringen. För min del har jag vid flera tillfällen gjort tydligt att jag gärna skulle ha sett den här debatten ogjord. Den lämnar ingenting positivt efter sig. Jag känner mig kränkt i långa stycken, och jag har sagt att om mitt uttalande - som jag avsåg vara värderingsfritt - skulle missbrukas och utnyttjas på fel sätt är jag självfallet ledsen för detta och ber om ursäkt för den saken. Men jag vägrar att gå in i det folkpartistiska spelet och störta Sverige in i en regeringskris med hjälp av dessa utrikespolitiska diskussioner. Där ligger faktiskt frågans stora inrikespolitiska betydelse. Tack, fru talman.

Fru talman! Vi kan i dag föra en säkerhetspolitisk debatt i en för vårt land osedvanligt gynnsam situation. Vi lever i ett förändringens tidevarv. Det kan knappast ha undgått någon svensk. På detta område är förändringen i allt väsentligt positiv. Förvisso återstår betydande frågetecken. Vi kan nu också föra en debatt utifrån vad som kallas ett "vidgat säkerhetspolitiskt begrepp". När det kalla krigets ständigt överhängande militära konfrontation numera hör historien till, har vi tid och råd att ta itu med de väl så viktiga icke-militära hoten mot vår säkerhet och vår överlevnad, som i flera fall är långt ifrån nya. I takt med att en verkligt gemensam europeisk säkerhet etableras kommer det vidgade säkerhetspolitiska begreppet att kunna få allt större genomslag också i gemensamma åtgärder. Med kommunismens sammanbrott och med Sovjetväldets upplösning har nu förutsättningar skapats för att förverkliga den gemensamma säkerhet som man på 80-talet talade om. Till skillnad från 80-talets gemensamma säkerhet handlar det nu om en demokratiernas gemensamma säkerhet, inte om fredlig samlevnad mellan demokrati och diktatur i Europa. Det glädjande i detta borde vi också kunna vara överens om. Svensk säkerhetspolitik har alltsedan Birger Jarls trupper 1239 mötte Alexander Nevskij på floden Nevas is bestämts av vårt förhållande till Ryssland. Långt ifrån alltid har det varit ryssen som varit den aggressive i det förhållandet. Att se den geopolitiska verkligheten i vårt grannförhållande till Ryssland är därför i sig inte utslag av någon ryssnoja. Kanadas förre premiärminister Trudeau lär om USA ha sagt, att sover man i samma säng som en elefant är det alltid farligt när elefanten vänder på sig. Så är det att vara granne till en stormakt. I en av höstens viktigaste böcker - Segern vid Margus Laidre hur Sveriges stormaktsvälde började falla samman i striderna med det framträngande Ryssland. Sverige blev med tiden en fredsälskande nation som många andra utan stormaktsanspråk. Men det tog tid att vänja sig. På samma sätt ger Sovjetväldets fall Ryssland en unik möjlighet att bli en värdefull partner och en fredsälskande nation utan stormaktsanspråk mitt i det demokratiska Europa som nu växer fram. Det tar säkert tid att vänja sig, men det underlättar, som Grigorij Javlinskij framhöll vid Folk och Försvars konferens i Sälen för två år sedan, om Europa ställer samma krav på Ryssland som på varje annan normal europeisk demokrati - varken mer eller mindre. Med de tre baltiska staternas återkomst som fria självständiga stater och med ett demokratiskt Polen på dess sydöstra stränder har Östersjön blivit fredens hav. Det har i ett slag förändrat Sveriges säkerhetspolitiska läge. Några militära invasionsföretag över Östersjön är inte längre att räkna med inom överskådlig svensk försvarsplanering. Baltikums sak är således vår av rent egenintresse. Fru talman! Det är ganska förståeligt att man i våra grannländer och ute i Europa med viss förvåning följer känslosvallet i svensk säkerhetspolitisk debatt, en debatt som för en utomstående lätt kan framstå som om svensken inte upptäckt att det kalla kriget faktiskt är över. För de historiskt insatta är det, och det får vi väl vara glada över, kanske inte så överraskande. De vet ju att svensk säkerhetspolitisk debatt främst haft inrikespolitiska syften. Trängda socialdemokratiska regeringar har reflexmässigt gripit till säkerhetspolitiken för att stigmatisera besvärliga politiska motståndare. Det har omvärlden klokt nog aldrig låtit sig påverkas av, men taktiken har inte varit utan framgång på hemmaplan. Under det kalla kriget trodde många att det gällde att sitta blickstilla i båten. Så är det inte längre. Men varför då denna upphetsade debatt om alliansfrihetens vara eller icke vara? Varför då denna fixering vid NATO? Ja, kanske därför att vi utan yttre press i dag faktiskt kan vara överens om så mycket i svensk säkerhetspolitik, men också därför att det tar tid att ändra beteende och en till synes lyckosam taktik. Fru talman! Jag kan lätt föreställa mig de retoriska frågor eller utfall som kan komma i kommande replikskiften, när man vet att jag inte längre har replikrätt. Då är det inte längre fråga om dialog, vilket utrikesministern brukar efterlysa. Jag vill därför upprepa de entydiga besked som lämnats tidigare från denna talarstol. Lyssna noga nu Viola Furubjelke, Bohlin! Vår neutralitetspolitik under det kalla kriget var varken heroisk eller präglad av global solidaritet. Men den tjänade oss väl och hade därför alltid också Folkpartiets helhjärtade stöd. De välkomna förändringarna i Europa efter det kalla krigets slut gjorde den traditionella neutralitetspolitiken obsolet. Därav vårt inträde i EU med dess gemensamma utrikes och säkerhetspolitik. Den militära alliansfriheten ålägger oss inga andra restriktioner än att vi inte gör några automatiskt förpliktande försvarsåtaganden. Den militära alliansfriheten tjänar oss därför också väl. Sverige behöver inte och har ingen anledning att gå med i en sådan militärallians som NATO varit och fortfarande formellt är. NATO behöver inte Sverige, och Sverige behöver inte NATO. Men, fru talman, handlar säkerheten i Europa då bara om NATO? Nej, självfallet inte. FN har alltid varit en hörnsten i Folkpartiets utrikespolitiska vision. Vi drömmer nog mer om en gränslös värld än de flesta. Och vi ängslas mindre inför att ta konkreta steg för att förverkliga den när tillfälle verkligen bjuds. Kalla krigets slut gav oss alla hoppet att FN skulle kunna bryta sin förlamning och bli det kollektiva verktyg för fred och säkerhet som FN-stadgans bokstav alltid utgjort. Besvikelsen var därför stor bland oss liberaler över FN:s misslyckande i Bosnien. Men det var inte FN-tankens misslyckande utan dess medlemsstaters, inbegripet vår egen. Hur många gånger under mer än tre års folkmord i Bosnien har vi tvingats höra svenska regeringar slingra sig undan krav på ett rakryggat uppträdande i FN och hänvisa till att Sverige bara lojalt skulle följa de beslut som FN fattade? Det är bara att hoppas på en metamorfos från regeringen, när nu Sverige tar plats i säkerhetsrådet. Vi lovar att vara en nyttig blåslampa. Det kommer säkert att behövas - för FN:s skull! Fru talman! Grogrunden för totalitär och nationalistisk politik ligger i ekonomisk och social stagnation och misär. Det borde det europeiska sekel som snart går till ända väl ändå ha lärt oss? Ett utökat och integrerat samarbete för ekonomisk och social utveckling är därför den viktigaste vägen mot fred, frihet och demokrati i Europa. Därför är EU det viktigaste fredsprojektet i Europa. En fortsatt utvidgning och integration av de nya demokratierna i EU är därför nyckelfrågan. EU som ett verkligt fredsprojekt utesluter däremot varje försök att utestänga världen utanför och de människor som lever där. Verklig fred är odelbar. EU tillkom visserligen under det kalla kriget men avsåg att föra samman gamla fiender bland Västeuropas demokratier. Europarådet däremot skapades som ett bålverk för demokrati och mänskliga rättigheter inför främst den totalitära kommunismens framgångar i Öst och Centraleuropa. ESK eller OSSE, som det heter i dag, skapades som ett forum där det västra Europas demokratier och det östras kommunistiska diktaturer kunde finna former för fredlig samlevnad. Europarådet och OSSE har visat att också strukturer från det kalla krigets dagar kan finna värdefulla nya roller och uppgifter i byggandet av Europas gemensamma säkerhet. Men utvecklingen mot gemensam säkerhet i Europa är inte färdig. Europas framtida säkerhet står på flera ben. Utvecklingen i Bosnien visar tyvärr att gemensam säkerhet också kräver militära medel. I dag tror nästan ingen utanför den svenska debatten att det finns något alternativ till NATO i detta avseende. När länder som Frankrike och Ryssland lägger högsta prioritet vid sitt framtida samarbete med och i NATO, säger det mycket om den förändrade verkligheten. Det är bra för Europa och för Sverige att vi får en gemensam säkerhetsstruktur i Europa. Det är därför bra, om NATO fortsätter att förändras, så som det börjat. Det är bra, om NATO utvidgas till att omfatta alltfler av de nya demokratierna i Öst och Centraleuropa. Det är bra, om NATO fortsätter att utveckla och fördjupa samarbetet med Ryssland, i en framtid kanske som NATO-medlem. "Det NATO vi ser leda IFOR i Bosnien är inte detsamma som kalla krigets NATO, och NATO om sex-sju år kommer att vara än mer förändrat. Vår vision är en framtid där nationella försvar successivt minskar i betydelse och gemensamma insatser skapar en ny europeisk säkerhetsordning", sade Ingvar Carlsson i sitt sista säkerhetspolitiska tal för snart ett år sedan. Det borde vara i Sveriges intresse att aktivt medverka till att den utvecklingen fortsätter och stärks. I detta framtida NATO har också Sverige en självklar plats. Men låt mig göra alldeles klart att frågan om ett svenskt medlemskap i NATO i sig gärna kan vänta och tas upp om den blir aktuell, bara Sverige tar vara på varje möjlighet att nu medverka till och påverka den gemensamma säkerheten i Europa, som NATO bör och kommer att kunna bli en hörnsten i. Om man vill ha gemensam säkerhet och om NATO i slutändan, som så många europeiska stater önskar, blir den del av den alleuropeiska säkerhetsordningen som förfogar över nödvändiga militära medel för att värna säkerheten i Europa - vore detta då från svensk sida fel form, fel bokstavskombination? Finns det bokstavskombinationer som enligt den svenska regeringens uppfattning helt enkelt inte får bli slutformen för den alleuropeiska säkerhetsordningen? Vore det rent av så allvarligt att vi borde vidta åtgärder för att förhindra att så sker? Det borde vi kunna få svar på i dag. Fru talman! I en intervju i Dagens Politik förklarade Olof Johansson att Folkpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna försöker smyga in Sverige i NATO. Nog för att Centern och Socialdemokraterna med gemensamma krafter kör Sverige allt djupare ned i massarbetslöshetens träsk, men nog vore det hybris att tro att våra tre partier ensamma skulle kunna smyga in Sverige i NATO. Dessutom tycks åtminstone regeringens företrädare tycka att vi i Folkpartiet inte smyger tillräckligt mycket varje gång vi talar öppet om dessa frågor. Nej, för att smyga in Sverige i NATO krävs det någon mer aktör. För den händelse Sverige smögs in i EU, så var det inte de partier som tidigt talade öppet om det som var ansvariga för det. Det var snarare de s.k. folkrörelsepartier som varnar och hotar dem som vill ha en öppen debatt innan alla beslut är fattade. Jag sade tidigare att NATO inte behöver Sverige som medlem. Tvärtom är NATO mer än nöjt med hur Sverige i praktisk handling deltar ute i Europa. Det framgick senast i går vid ett seminarium som USA:s ambassad ordnade. Misstanken om att det smygs med Sveriges allt närmare samarbete med NATO kan Olof Johansson med fördel rikta till sin närmaste samarbetspartner. Vem är det som utan någon egentlig beredning försökt smyga in Sverige i WEAG? Men där kanske NATO nu hjälper oss till en öppen redovisning av vad regeringen håller på med. Nej, jag tror inte att Socialdemokraterna kommer att ha några betänkligheter, om och när den dagen kommer att det vore naturligt med en svensk ansökan om medlemskap i det nya NATO. Men var står Centern, partiet som har gjort svenskt utanförskap till sitt signum?

När, Helena Nilsson, uttalade sig Centern i samma tonläge om det starka psykologiska motståndet i de baltiska staterna till den ökade handlingsfrihet som förändringarna i CFE-avtalet i våras innebar intill deras gränser? Eller om den upprörande bristen på rysk inlevelse i den baltiska inställningen till detta? Eller inför ryska parlamentarikers ständigt återkommande utfall mot de baltiska staternas integritet? Eller inför president Jeltsins brutala krossande av Tjetjenien? I intervjun förklarar Olof Johansson att om NATO:s omorientering äger rum "blir det inte samma spänningsskapande organisation som tidigare." Jag vill fråga Helena Nilsson: Var det en "spänningsskapande organisation" som tog ledningen och stoppade det mer än tre år långa folkmordet i Bosnien, om vilket inget annat parti varit så tyst i riksdagens talarstol som just Centern? Och är det Centerns uppfattning att NATO, de västeuropeiska demokratiernas gemensamma försvarsorganisation under det kalla kriget, främst varit en "spänningsskapande organisation"? Innebar den svenska neutralitetspolitiken för Centern en ideologisk neutralitet mellan Västeuropas demokrati och Östeuropas kommunism? Det kan säkert diskuteras vem som vann det kalla kriget - om någon vann. Men, Helena Nilsson, var det för Centern likgiltigt vem som förlorade det? Fru talman! Det finns de som i Centerns muller inför en svensk NATO-debatt ser ett taktiskt spel för att utnyttja en fortfarande osäker svensk opinion. Jag tror inte att det är så. I Helena Nilssons och Olof Johanssons utfall mot de västliga demokratiernas samarbete och vädjan om förståelse för ryska känslor finns alltför mycket av centerrörelsens traditionella duckande inför hotfulla grannars mullrande. Då är det lättare att komma med höttande pekfingrar mot stabila demokratier, som aldrig skulle drömma om att hota tillbaka. Fru talman! Folkpartiet står givetvis bakom samtliga sina reservationer i betänkandet, men jag nöjer mig med att yrka bifall till reservationerna 5, 10, 18 och 21. Beträffande reservation 14 avstår jag från att yrka bifall - Folkpartiet kommer här av tekniska skäl att rösta för reservation 13 av Moderata samlingspartiet, liksom vi kommer att rösta för den gemensamma reservationen 1.